Herr talman! I det paket för att främja strukturomvandlingen och sysselsättningen inom stålindustrin som vi nu diskuterar ingår också ett tillfälligt särskilt sysselsättningsbidrag, som föreslagits i proposition 59 och som har behandlats inom arbetsmarknadsutskottet. Stödet är avsett för åren 1978 och 1979, och regeringen föreslås få rätt att förlänga det till utgången av 1980, om förhållandena nödvändiggör detta. Bidraget är beroende av om företaget i fråga varslar om uppsägning eller inte. Vissa ytterligare preciseringar av villkoren finns också, avsedda att ge samhällets organ rådrum, men jag skall inte uppta tiden med att redogöra för dem. Det är naturligtvis nu svårt att beräkna medelsbehovet, men det har uppskattats till ca 270 milj.kr. Vänsterpartiet kommunisterna underkänner regeringens proposition och vill förstatliga hela branschen. Jag skall nu inte ta upp den diskussionen — den har förts här tidigare i dag av representanterna från näringsutskottet. Jag vill dock säga att det enligt min mening inte är möjligt att lösa strukturproblemen inom den här branschen genom ett förstatligande. Ett exempel på det tycker jag är Stålverk 80. Socialdemokraterna godtar det föreslagna sysselsättningsbidraget men vill binda vissa villkor till det. Detta var Sune Johansson nyss inne på. Genom bidraget ges arbetsmarknadsorganen ökat rådrum, och regionalpolitiska åtgärder hinner också bättre övervägas. Det är mycket viktigt i detta sammanhang. Särskilda arbetsgrupper härför har bildats på såväl central som regional nivå. Socialdemokraterna vill nu strama åt bidragsgivningen, så att inte stora, vinstgivande stålverk, som man säger, får bidrag. Jag skulle gärna vilja fråga Sune Johansson och andra: Var finns de stålverken? Sune Johansson sade här alldeles nyss att det fanns något exempel och att han trodde att det snart skulle bli en sådan situation att man kunde få flera exempel på att stålindustrin var vinstgivande. Det vill jag ta som ett uttryck för att socialdemokraterna ändå har förtröstan inför de åtgärder som den nuvarande regeringen föreslår. Men den reella situationen är väl ändå den att man i år och nästa år — och kanske under ännu längre tid — inte ser några stora möjligheter till vinstgivande företag i stålbranschen i Sverige. Socialdemokraternas förslag och påståenden i det här fallet måste nog räknas till deras bekanta skuggboxning med verkligheten — den skapar ju inga jobb. I stället kan jobben på det sättet riskeras. Socialdemokraternas förslag skulle eventuellt kunna omöjliggöra det rådrum för friställning av arbetskraft som bidragskonstruktionen och bidraget syftar till. I varje fall kan man skapa osäkerhet och oklarhet, vilket är negativt för de anställda. Det går direkt ut över dem, och det är ju motsatsen till vad bidraget syftar till. Det är märkligt att socialdemokraterna kan ha denna inställning. Socialdemokraterna vill också centralisera besluten till regeringen i stäl let för att decentralisera dem till de organ som har direkt ansvar för företag och anställda — de organen känner ju bäst till problemen och den aktuella situationen. Facket har i detta sammanhang full insyn i alla förhållanden och stort inflytande i de frågor det rör sig om. Såväl regeringen och arbetsmarknadsmyndigheterna som facket har den insyn som erfordras för att missbruk av bidraget skall kunna förhindras. En centraliserad handläggning blir mera byråkratisk och tungrodd. Handläggningen måste också vila på den lokala kunskapen. En samlad plan för stålindustrins framtida struktur efterlyses av socialdemokraterna. Det är ju känt — detta framgår också av socialdemokraternas egen skrivning — att den nuvarande regeringen så snart den trädde till fick ta sig an den uppgiften. Det finns anledning att beklaga att den socialdemokratiska regeringen inte gjorde något för att framlägga sådana planer. Problemen var ju inte okända på den tiden. Stålverk 80 bröt samman innan den nya regeringen trädde till. Strax därefter anmälde praktiskt taget hela stålindustrin sina problem, som vi i dag brottas med. Den omvandling av stålindustrin som måste ske — och som vi ju är eniga om — bör givetvis genomföras planmässigt. Under det år regeringen verkat har detta varit avsikten med bl.a. de snabbutredningar som gjorts. En särskild delegation har inrättats bl.a. för denna uppgift. När socialdemokraterna anklagar den nuvarande regeringen för dålig planmässighet i den här frågan, så måste den kritiken i första hand träffa dem själva. Så nära i tiden ligger ju det socialdemokratiska regeringsinnehavet. Det är också i det här fallet fråga om skuggboxning för att dölja försummelser och frånvaron av egna planer. I sammanhanget finns det anledning att peka på centerns upprepade motioner under 1970-talet om en utredning av ett näringspolitiskt handlingsprogram för vårt land. Socialdemokraterna har avslagit dessa motioner år efter år.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
Herr talman! Jan-Ivan Nilssons anförande var på ett par punkter avsett som ett bemötande av vad jag tidigare sade här och vad vi har anfört från socialdemokratins sida. Han frågar om det finns några vinstgivande företag inom specialstålindustrin. Ja, det finns sådana företag, Jan-Ivan Nilsson — ett företag som heter Sandvik AB går fortfarande med vinst. Det är klart att man har vissa förhoppningar när man kommer från ett utsatt län att de åtgärder som nu sätts in åtminstone i någon utsträckning skall leda till en utveckling i rätt riktning. Jag tror att det inom en inte alltför avlägsen framtid återigen kommer att finnas vinstgivande företag bland de nu drabbade. När det gäller kraven på att facket skall ha inflytande över fonddele gationen och lånefrågorna är det ju inte första gången som fackföreningsrörelsen hävdar sina intressen via det socialdemokratiska partiet. Detta är naturligt eftersom vi har ett intimt samarbete i de här frågorna. Det är klart att vi är oroade både från det socialdemokratiska partiets och från fackföreningsrörelsens sida för att centern skall fullfölja sina intentioner och ställa facket åt sidan på det sätt som man gjort i andra frågor, t.ex. när det gäller att tillsätta representanter i länsstyrelserna, och även när det gäller den fråga som skall behandlas på lördag i samband med småföretagspropositionen: företagarföreningarnas framtida sammansättning. Vi menar att facket bäst känner till de här frågorna och att facket därför skall ha ett avgörande inflytande på dem. Vad gäller påståendet att den nya regeringen fick ta sig an de här problemen och att vi socialdemokrater inte skulle ha gjort någonting åt dem så vet jag inte om Jan-Ivan Nilsson lyssnade på det jag sade i mitt anförande. Jag tyckte att jag utförligt redogjorde för att vi just i valrörelsen talade om de problem som var att vänta inom stålindustrin och att vi med anledning därav föreslog inrättandet av en strukturfond. Vi var alltså väl medvetna om problemen, men det var väl så att man från borgerligt håll här liksom när det gäller andra problem i samhället försökte att plana ut diskussionen och inte ville lyfta fram problemställningarna. Den här branschen är problemfylld, och vi har stått bakom uppfattningen — och gör det fortfarande — att det måste till samhällsåtgärder för att lösa de branschproblemen.

Herr talman! Jan-Ivan Nilsson säger att det skall gå framåt — problemen skall lösas någon gång. När arbetsmarknadsutskottet godkänner det 75 procentiga bidraget till stålindustrin för att, som det står i propositionen, klara övergångssvårigheter och när man talar om, som det också står i propositionen från Nils Åsling, en väldig sysselsättningsminskning så inställer sig den stora frågan: När kommer de nya jobben? Vad skall vi tro på? Hur länge skall det 75-procentiga bidraget gälla? Det sägs att det skall utgå t. v. Är det skattebetalarna som skall stå för fiolerna och betala bidrag i olika former för att klara sysselsättningen? Jag har frågat näringsutskottets representant: Vad kan vi vänta för ersättningsjobb på de aktuella orterna, när man så klart redovisar att det skall bli sysselsättningsminskningar i och med strukturomvandlingen? Jag får inget svar. Frågan är svår att svara på, säger näringsutskottets representant, det är omöjligt att ge ett svar. Då måste jag väl konstatera att det här samhället bara erbjuder skattepengarna till storfinansen för att den skall kunna behålla arbetarna. Och då kommer man till den andra frågan: Vad skall vi har för stålpolitik? Jan-Ivan Nilsson säger att det inte går att förstatliga, eftersom Stålverk 80-projektet var värdelöst. Jag kan hålla med om att planen till Stålverk 80 sannerligen inte var bra. Men hur många dåliga planer har inte storfinansen realiserat? Tag det gigantiska exemplet Oxelösund. Det ligger inte alls långt tillbaka i tiden. Det är ingen gammal stålindustri, men ändå är det verkligen en stålindustri på lerfötter. Den industrin kan tas fram som ett mycket klart exempel på ansvar för sysselsättningen. Nej, frågan är: Vilken näringspolitik skall vi ha? Vilken inriktning skall den ha och hur skall man styra den? Men Jan-Ivan Nilsson vill inte vara med om att föra en heltäckande politik. Han vill ge stimulanser av olika slag, som Åsling föreslår, till den specialstålindustri som inte är lönsam i dag, som har haft sig själv att lita till och som har försatt sig i den här positionen. Den har tagit ut sina vinster under efterkrigstiden, inte investerat på ett riktigt sätt och befinner sig nu i det här läget. Den industrin skall vi ge ett 75-procentigt bidrag till! Är det de planerna som den borgerliga regeringen har — att det är skattebetalarna som skall stå för fiolerna, där storfinansen har gjort försummelser under efterkrigstiden?
Herr talman! Herr Hagberg frågar om det är skattebetalarna som får gå in i det här sammanhanget. Jag vill erinra om att det råder politisk enighet om att samhället skall träda in för att rädda sysselsättningen i många olika situationer. De stora insatserna — inte minst i den näringsgren vi här diskuterar — har skattebetalarna och samhället gjort för just de statliga bolagen. Det visar att ett förstatligande inte löser de problem som vi har diskuterat. Herr Sune Johansson nämnde att det finns ett företag som glädjande nog inte är i kris. Om t.ex. Sandviken friställer får det företaget inte del av det här stödet. Om inte regeringens förslag genomförs utan i stället socialdemokraternas förslag, innebär det att de anställda just i Sandviken skulle vara särskilt utsatta för risken att bli friställda. Facket har inflytande. Sune Johansson måste ta exempel från områden som skall diskuteras senare. Jag finner inte anledning att nu ta upp diskussionen på de områdena. Han kunde inte ge ett enda exempel på att facket inte hade full insyn och ett stort inflytande på lösningen av de frågor som vi här diskuterar. Det tycker jag garanterar att det bidrag som det här är fråga om inte kommer att missbrukas. Vidare talade Sune Johansson om att socialdemokraterna under valrörelsen hade anfört att det finns risker inom bl.a. stålindustrin och att man skulle skapa en strukturfond för att lösa de problemen. Socialdemokraterna föreslog först en strukturfond på 700 milj.kr. och har efter hand, under sommaren och hösten, ökat beloppet till 4 000 milj.kr. Det är belopp som är otillräckliga i sammanhanget. De skall, enligt socialdemokraterna, tas ut genom en höjning av arbetsgivaravgiften — något som försvårar för näringslivet att sälja sina produkter. Det är ett av stålnäringens stora problem i dag. De resurser som socialdemokraterna föreställer sig är behövliga här räcker inte för att klara de problem som vi måste lösa.
Herr talman! Jag vill börja med att beröra frågan om strukturfonden. Det är riktigt som sägs att vi föreslog en strukturfond, som skulle uppgå till 740 milj.kr. Men i takt med att företagen undan för undan har redovisat sina problem framstår det klart för alla att de pengarna inte skulle ha räckt till. Andra än jag kommer att svara för de ekonomiska delarna av diskussionen, man jag vill ändå ge Jan-Ivan Nilsson ett litet exempel. När ni framför argument mot att man inte skulle kunna använda arbetsgivaravgiften för att skapa kapital till den här branschen vill jag som exempel ta Uddeholmsbolaget, som är i behov av 600 milj.kr. i dag. Vad gör det då om man slopar hela arbetsgivaravgiften för Uddeholms del? Om man skulle ta bort de 4 procenten, gör det 24 milj.kr. Alla är vi överens om att det inte räcker till. Men det finns andra skyddade branscher, som inte jobbar på den internationella marknaden och som inte är lika beroende av arbetsgivaraygiften som kostnad. De kunde vara med och bära kostnaden för utvecklingen av stålindustrin. Jag har inte, Jan-Ivan Nilsson, sagt att man i Sandviken inte skulle kunna få stöd. Man skall i Sandviken och på alla andra ställen givetvis få stöd om man är i behov därav. Men det skall inte vara den generella gödslingen med statliga pengar till företag och enskilda utan att det finns något egentligt behov därav. Sedan säger Jan-Ivan Nilsson att jag inte har kunnat ge något enda exempel på att regeringen skulle ha varit negativ mot fackliga synpunkter. Jag angav ju två exempel och jag tyckte att de räckte till. Traditionen talar ju inte heller om att det skulle ha varit något större tillmötesgående från centerns eller något borgerligt partis sida gentemot de fackliga organisationernas möjligheter till inflytande. Ni föreslår en lånedelegation, men denna är inte sammansatt och ni kan inte heller tala om hur den skall konstrueras. Detta tycker vi är en uppenbar svaghet i hela detta förslag.
Herr talman! Tydligen är det så att borgerliga politiker inte reflekterar över hur man använder skattemedel och över vad de skall användas till. Det användningssätt som arbetsmarknadsutskottet nu godkänner innebär att man i stort sett låter det hela ske på storfinansens villkor. Vad vi i stället har presenterat är att man använder pengarna på ett annat aktivt sätt och försöker skapa jobb. Det 75-procentiga bidraget i den här formen skapar inte ett enda jobb. Åslings proposition skapar ju heller inga flera ersättningsjobb eller industrier. Snarare tvärtom! Den minskar ju antalet jobb. Där framställs i klartext vad det kommer att bli. Strukturomvandlingen skall bli sådan att dessa företag skall gå med vinst, arbetare ställs åt sidan i produktionen och får vara med för att få statligt stöd. Genom skattepengar skall dessa företag sedan gå med vinst, storfinansen skall återigen kunna skaffa sig stora utdelningar i stålindustrin, och skattebetalarna skall vara med att betala en del av den bördan. Det är en som vi anser helt felaktig bidragspolitik från skattebetalarnas sida. Men tydligen är den helt förenlig med borgerlig politik.
Herr talman! Det sysselsättningsstöd vi här diskuterar är ju avsett att ge rådrum för en mjuk omstrukturering av stålindustrin. Av herr Hagbergs senaste yttrande att döma menar han att vi skall öka produktionen på områden där vi har mycket små möjligheter att konkurrera. När det gäller riktlinjer för delegationen anges ju dessa klart både i propositionen och i utskottets betänkande. Jag beklagar att Sune Johansson inte tycks ha läst och tagit fasta på detta. Det är klart att enbart en sänkning av arbetsgivaravgiften inte kan klara alla problem. Det är en rad sammanhängande åtgärder som måste genomföras för att klara problemen. Åtgärderna har vi diskuterat tidigare. Sune Johansson erkände också att socialdemokraterna först föreslog en strukturfond på 740 miljoner men såg att det inte räckte till. Man ökade så till 4 000 milj.kr. Detta visar tydligt hur oförberedda socialdemokraterna var. Vad hjälper det att man talar om en sak under valrörelsen om man ingenting har gjort och ingenting har förberett? Jag tycker att denna diskussion givit till resultat att man än en gång fått belägg för att trots att socialdemokraterna säger sig ha varit medvetna om problemen har de ändå inte tagit allvarligt på dem och föreslagit några åtgärder. För Sune Johansson ber jag än en gång att få peka på centerns motioner under 1970-talet, vilka avslogs av socialdemokraterna. De gällde en utredning om ett näringspolitiskt program för det svenska näringslivet. Om denna motion bifallits hade vi säkerligen haft en betydligt bättre beredskap i Sverige än vi har i dag.

Herr talman! I propositionen 1977/78:25 föreslår regeringen att Uddeholms AB skall beviljas ett lån på 600 milj.kr. Förslaget behandlas i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 18. Detta företag bedriver en mängd olika slag av verksamhet i företrädesvis Värmland. Före 1973 var rörelseresultaten under en följd av år någorlunda goda — de låg på belopp upp till 100 milj.kr. Men var de resultaten tillräckliga? En av våra företagsekonomiska experter i massmedia har framhållit att resultaten borde ha varit minst de dubbla för att säkra den långsiktiga utvecklingen. Han menade t.o.m. att Uddeholm sedan åtminstone mitten av 1960-talet inte hade moderniserats i tillräckligt hög grad. Jag har inte tillräckliga kunskaper i ämnet företagsekonomisk analysteknik för att utan vidare kunna instämma i detta. Jag bara konstaterar att kritiken har framförts. Det har också ifrågasatts om inte den investeringsverksamhet som igångsattes i och med vinståret 1974 borde ha skett tidigare. Men det är lätt, herr talman, att vara efterklok. De dåliga vinståren före 1974 minskade lusten att investera, och dessutom ökade investeringskostnaderna genom den pågående och snabba inflationen. Nå, hur reagerar man då i ett företag när efterfrågan plötsligt börjar stiga så snabbt som under 1974 och när man sedan blir varse att vinsten blir så stor som 400 milj.kr. när den tidigare har varit mycket lägre? Ett sätt att besvara den frågan kan representeras av följande citat ur en ekonomisk kommentar i Svenska Dagbladet från den 18 september i år: ”Uddeholms och andra basvarutillverkares kunder köpte på sig stora lager i förväntan om fortsatta prisstegringar. Normalt skulle detta ha medfört minskade lager i basvaruledet. Men Uddeholm tycks ha saknat de rätta styrmedlen och följden blev att koncernens lagervolym ökade kraftigt under 1974. Man förbisåg risken att efterfrågan skulle komma att vika snabbt när kunderna i stället för att öka sina lager ville avveckla dem.” Var och en inser att på detta sätt bands många miljoner i lager. Olyckligt var det även att lagerökningen skedde så tidigt att Uddeholm inte kunde dra nytta av det statliga lagerstödet. När det omfattande investeringsprogrammet påbörjades skedde detta med alltför stora resurser bundna i lagret. Och den snabba inflationen innebar som sagt att den miljard som var tänkt att räcka för investeringarna måste ökas med upp till 50-60 926 utan att bolaget fick mer för pengarna. Dessa svårigheter var väl överkomliga, ty 1974 års stora vinst gjorde ju att man beräknade att den vinsten skulle följas av fler rejäla vinstresultat. Men så kom kallduschen i och med 1976 års stora förlust på 158 milj.kr. Och för innevarande år räknar man med en förlust på upp till 500-600 milj.kr. Den som vet vad Uddeholm betyder för sysselsättningen i Värmland kan lätt sätta sig in i svårigheterna. Vi förstår också att den som är bosatt i Hagfors, Storfors, Skoghall eller någon annan av de många orter i Värmland som är beroende av Uddeholmsbolaget är orolig för morgondagen. Vi förstår att den unga familj som nyligen satsat på ett egnahem i exempelvis Storfors och samtidigt hotas av permittering står undrande inför vad som sker. Den unga familjen har sannerligen inte stora möjligheter att påverka den egna utvecklingen. Att bryta upp från det egna hemmet, som man satsat allt på, att plötsligt ändra tillvaron för barnen eller att lämna sina vänner och sin hembygd är sannerligen inte så lätt. Från januari 1976 till augusti 1977 har antalet anställda i Uddeholm minskat från ca 12 000 till ca 11 000. Minskningen har visserligen kunnat ske utan att några avskedanden har behövt tillgripas, men siffrorna berättar om den kalla och bistra utveckling som kan bli verklighet om inte något radikalt sker. Här måste samhället gripa in, och här måste skapas förutsättningar för den framtida tryggheten för dem som är anställda i företaget. Arbetsmarknadsutskottet är enigt om att tillstyrka regeringens förslag att bevilja Uddeholm ett lån på 600 miljoner. Utskottet ansluter sig också till de villkor som angivits i propositionen — där finns dock inte samma enighet — och som bl.a. innebär att staten skall få direkt insyn i bolagets verksamhet genom representation i bolagets styrelse. Socialdemokraterna i utskottet har reserverat sig i ett avseende. Man anser nämligen att en del av lånet skall placeras i konvertibla skuldebrev. Utskottsmajoriteten avvisar detta. Såvitt jag förstår är oppositionens plötsliga intresse för konvertibla skuldebrev ett nytt exempel på socialisering, eller skall vi kanske hellre kalla det för smygsocialism. Jag har i varje fall inte någon som helst tilltro till att trygghet för de anställda i Uddeholm kan åstadkommas genom socialism. Herr talman! Utöver att jag vill framhålla att jag hyser tillförsikt för de många uddeholmarnas framtid och att jag formellt yrkar bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet nr 18 vill jag uppehålla mig vid något som är tämligen nytt i den här debatten. Jag tänker då på det socialdemokratiska lagförslag om begränsning av vinstutdelning som riksdagens majoritet röstade ner i förra veckan och på de funderingar i samma riktning som redovisas i den socialdemokratiska partimotionen 192 om åtgärder för att underlätta strukturomvandlingen inom stålindustrin. I den långa ekonomiska debatten i förra veckan kom dock detta förslag och dessa nya tankar helt bort. Jag tror att endast en talare berörde frågan, nämligen Knut Wachtmeister. Men det socialdemokratiska förslaget bör nog inte få passera så obemärkt, utan dess konsekvenser bör uppmärksammas. Låt mig först få peka på vad socialdemokraterna framför i sin motion 192. Man diskuterar där principen att ge bidrag till stora och vinstgivande företag, och den frågan har redan varit föremål för debatt här i dag. Frågan gäller: Skall bidrag ges till företag som själva skall bära sitt sociala ansvar för sysselsättning och produktion? Socialdemokraterna menar att vid bedömningen av ett företags ekonomiska situation borde stort avseende fästas vid företagets utdelningspolitik. Pås. 13 i motionen hänvisar motionärerna till att lånet på 600 miljoner till Uddeholm skall vara villkorligt på så sätt att ränta och amortering inte betalas förrän bolaget beslutar om utdelning till aktieägarna. Jag undrar om inte debatten om utdelningarna håller på att komma på sned. I viss mån kan jag ge dem rätt som påstår att regeringen har uppmuntrat den en smula. Jag tänker på en punkt i stabiliseringspaketet från i höstas som innehöll en rekommendation till företagen att avhålla sig från utdelningshöjningar. Det var nog många i näringslivet runt om i landet som smålog en smula. De dåliga resultaten i flertalet svenska företag och den utveckling man kunde ana redan i höstas gav inte då och ger inte heller i dag anledning till några förhoppningar om utdelningshöjningar. Jag är klar över att det ligger nära till hands för den enskilde löntagaren som drabbas av permittering att komma med kommentaren, att när nu jag har drabbats så borde också aktieägaren drabbas, dvs. sänk utdel ningen eller slopa den helt. Inom den fackliga organisation som jag är verksam i har detta diskuterats. Det finns de i det företag jag arbetar i som menat att de anställdas representanter i vår bolagsstyrelse borde kräva en minskad utdelning — eftersom arbetskraften måste minskas på grund av de ökande lönsamhetssvårigheterna så borde också utdelningen minska eller slopas. I debatten påstås, som alla ledamöter i kammaren känner till, att utdelningarna utgör en jättekostnad för företaget. Det finns t.o.m. de som okunnigt påstår att företaget ger mera till aktieägarna än till de anställda. Sanningen är ju att företagets utdelningar i genomsnitt omfattar 1 96 av lönekostnaderna i företaget. Så är det också i det företag där jag arbetar, de ligger någon tiondel över 1 26. Detta bör också framhållas i debatten. Vi löntagare skall också vara medvetna om att aktieägarna är nödvändiga för företagets fortbestånd. Vad händer om utdelningarna uteblir det ena året efter det andra? Ja, aktiespararen börjar naturligtvis se sig om efter ett klokare sätt att spara. Han säljer aktierna och placerar pengarna i bank. Även om banksparandet har sina nackdelar får han åtminstone så pass stor ränta att den motsvarar penningvärdeförsämringen. Hur skulle det gå om allt flera aktieägare placerar sina pengar i obligationer eller banker, köper smycken, frimärken eller tavlor? — Köper man vackra tavlor har man i alla fall någon glädje av dem, kan man höra folk säga. Är detta tal om utdelningarna och deras betydelse ett nytt sätt att skapa klyftor mellan ägarna och de anställda i ett företag? Ja, herr talman, vad utdelningspolitiken betyder för näringslivet, för konkurrenskraften och för möjligheterna att skapa trygga jobb och ökade inkomster på sikt bör naturligtvis utvecklas ytterligare. Jag skall inte göra det i den här debatten. Det finns verkligen skäl att återkomma så vi blir helt på det klara med vad det kommer att innebära på sikt. Vi politiker får inte medverka till att debatten om ett livskraftigt svenskt näringsliv kommer på sned.

Herr talman! När vi i dag diskuterar näringspolitiken kan det noteras att den långvariga internationella lågkonjunkturens verkningar i hög grad har satt sin prägel på det klimat i vilket näringspolitiken arbetar. Det är inte bara lågkonjunkturen, vilket man bör komma ihåg i den här debatten, som har skapat de aktuella svårigheterna, utan samtidigt har en lång rad strukturproblem anmält sin närvaro i bransch efter bransch. Under alltför lång tid har vi här i landet försummat förberedelser för de strukturella förändringar som nu är ofrånkomliga i svenskt näringsliv. Inför de påfrestningar som lågkonjunkturen skapat har denna brist på näringspolitisk planering och beredskap framstått i en avslöjande dager. Man kan fråga sig, inte minst mot bakgrund av dagens debatt, om det är den starka bindningen till de socialistiska dogmerna som har verkat så handlingsförlamande i detta avseende på dem som hade det näringspolitiska ansvaret under 1970-talets första år. Högkonjunkturen 1974-1975 initierade en diskussion om s.k. övervinster, om makten över företagen, dvs. om de Meidnerska löntagarfonderna. Företagsstrukturen, marknadsföring och teknisk utveckling glömdes på ett beklagligt sätt bort i den debatten. Den nuvarande regeringens arbete har därför till stor del fått inriktas på problem som har sina rötter flera år tillbaka i tiden och som förstärks av att grundläggande struktursvårigheter för flera branscher uppträder samtidigt med en djup och besvärlig lågkonjunktur. Det grundläggande för oss har varit och är att slå vakt om sysselsättningen med olika åtgärder från samhällets sida. Målsättningen är att hjälpa företagen över lågkonjunkturen och medverka i de nödvändiga strukturförändringarna och samtidigt göra så att jobben så långt det är möjligt finns kvar i företagen för att dessa skall ha ett bra utgångsläge när konjunkturen vänder och marknaden förbättras. Det finns de som tror att allt kommer att lösa sig bara det blir en ordentlig konjunkturuppgång, förhoppningsvis under nästa år. Så är det förvisso inte. En uppgång gör det lättare för oss men löser inte problemen. Det är därför som det är så viktigt att nu få till stånd nödvändiga strukturförändringar, så att vi står väl rustade när marknaderna blir normala igen. Samtidigt måste vi slå vakt om de företag som har förutsättningar att vara lönsamma på sikt. Vi har inte råd att göra oss av med ett enda livskraftigt företag. Det är på dessa punkter som regeringens näringspolitik nu inriktas. Samhället skall med all kraft och målmedvetenhet medverka i de nödvändiga strukturförändringarna. Staten skall också se till att det inte är fel företag som försvinner. Alltså måste vi bevara dem som vi i dag bedömer som långsiktigt livskraftiga. Regeringens åtgärder inom krisdrabbade branscher syftar till att begränsa konsekvenserna av den här processen för de anställda, berörda kommuner och företag. Det är nödvändigt för staten att gå in för att göra omställningen lättare och underlätta för strukturförändringar att ske i en acceptabel takt. Från industridepartementets sida noterar vi att företag, fackliga organisationer och kommuner direkt kräver statsingripanden. Det vore inte heller förenligt med de politiska värderingar som omfattas av majoriteten av medborgare i detta land att staten förblev overksam i detta skede. Man kan inte stillatigande åse hur företag hotar att dö ut. Det skapar genomgående stora problem för de enskilda människorna och de bygder som hotar att dö ut med företagen. Kritikerna bör ha i minnet att åtgärderna i krisbranscherna syftar till att nå lönsamhet på sikt. Det är inte fråga om att i evig tid, vilket man kan få intryck av när man hör vissa kritiker, hålla dödsdömda företag under armarna. I själva verket har våra branschprogram utformats mycket strikt och medvetet som temporära insatser för att företagen under företagsekonomiskt ansvar så snart som möjligt skall uppnå lönsamhet. Är långsiktig lönsamhet omöjlig att uppnå, bör samhällets insatser dock inriktas på att göra avvecklingen på ett sätt som orsakar minsta möjliga skada för enskilda människor. Det är ju ändå så att samhällets ansvar för medborgarna i vårt land är praktiskt taget hundraprocentigt, och det finns inget större slöseri i ett samhälle än en påtvingad arbetslöshet. Arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska åtgärder liksom rent sociala insatser skulle bli följden om inte staten tog sitt ansvar och gick in och stöttade företag och så långt möjligt försökte mildra de strukturomställningar som är nödvändiga och som kommer att vara tillräckligt påfrestande ändå för alla inblandade parter. Det är mot denna bakgrund vi måste se de åtgärder som regeringen vidtar för att medverka till en ändamålsenlig struktur i ett antal industribranscher. Jag vill gärna ha detta sagt som bakgrund, också till de internationella bedömare som i dag med omsorg följer vår industripolitiska strategi. Vi har ambitionen att upprätthålla sysselsättningen, vi har ambitionen att också medverka till långtgående strukturella förändringar, och vi har gjort detta i former som inte strider mot internationella förpliktelser och ingångna avtal. I dag har då riksdagen att ta ställning till förslag för två branscher som varit i fokus för intresset: specialstålindustrin och stålgjuterierna. De befinner sig i ett utsatt läge, och strukturförändringar är nödvändiga. Om detta råder en bred enighet, och det återspeglas med all önskvärd tydlighet i utskottsbehandlingen av regeringens förslag. Det föreslagna stödet syftar till att underlätta en strukturell omvandling av branscherna. Prövningen av de enskilda strukturförändringarna skall i första hand även fortsättningsvis ske inom de berörda företagen men i samråd mellan företaget, de anställdas representanter och skilda samhällsorgan. Avsikten är att en mera övergripande bedömning - om man så vill, med hänsyn till allmänt språkbruk, en mera övergripande planering — sedan skall göras i den föreslagna strukturdelegationen. Genom denna övergripande prövning kan man undvika mindre lämpliga dellösningar, som skulle påverka vår konkurrenskraft i negativ riktning. I delegationen föreslår vi att det skall ingå representanter för branscher och för de berörda fackförbunden. En annan uppgift för delegationen är att åstadkomma, att främja och att ta initiativ till angelägna strukturförändringar. Avsikten är ju att stärka konkurrenskraften och därmed långsiktigt också sysselsättningen. Detta hindrar självfallet inte att resultatet på kort sikt är nedläggning av vissa enheter och en minskad sysselsättning inom branscherna. Det är det pris man får betala för att uppnå en konkurrensduglighet i det längre perspektivet. Sysselsättningsminskningar kommer alltså att bli nödvändiga vid vissa enskilda verk, och för att ge ökat rådrum har regeringen föreslagit ett förlängt och något modifierat 75-procentigt stöd för orter som är ensidigt beroende av en stålindustri. Det stödet har redan börjat få en effekt. I Hälleforsnäs har t.ex. varslen för 125 personer skjutits fram i tiden ett och ett halvt år, vilket gett det nödvändiga rådrummet för anpassning av den lokala arbetsmarknaden. De berörda länsstyrelserna ges nu ytterligare resurser för att utarbeta förslag till konkreta sysselsättningsfrämjande åtgärder på stålorterna. Inom regeringskansliet har vi tillsatt en särskild arbetsgrupp för att dels utarbeta egna åtgärdsförslag, dels tillse att länsstyrelsernas förslag ges snabbaste möjliga behandling. Arbetet bedrivs med andra ord nu med stor intensitet på såväl länsnivå som central nivå. Men det finns anledning att i det här sammanhanget betona att åtgärderna i branscher med svårigheter inte får bli bara defensiva. Tyvärr finns det risk för det på grund av den bristande uppmärksamhet inför strukturproblemen som den tidigare regeringen visade och som försatt landet i den nuvarande svåra situationen. Teknisk forskning och utveckling bör vara ett naturligt sätt att möta svårigheter i krisbranscher och problemföretag. Ofta har dess värre sådana branscher och företag inte råd att satsa på ny teknik och produktutveckling. Man har fullt sjå med att överleva, och då drar man gärna in på utgifter som inte har ett kortsiktigt berättigande, som man ser det. Det kan också vara så, att man under lång tid har underlåtit att följa med i den tekniska utvecklingen och levt på sina gamla lagrar, så att just det förhållandet bidrar till att man befinner sig i en akut kris. I vilket fall som helst är det en uppgift för samhället att ge stöd till forskning och utveckling och stimulera ny teknik och nya produkter. I det längre tidsperspektivet kan även för specialstålverken nya malmbaserade processer bli aktuella och intressanta. Det är här frågan om ett prototypstålverk kommer in i bilden. Styrelsen för teknisk utveckling tar upp ett projekt avseende råjärnsframställning i nya processer i sina petita för budgetåret 1978/79. Inom STU sker redan nu en utvärdering av olika smältreduktionsprocesser, och det är ett arbete som jag uppfattar som mycket intressant och lovande inför framtiden med tanke på den svenska stålindustrins fortsatta utveckling. Får jag så, herr talman, något kommentera oppositionens alternativa handlingslinjer, sådana de framträder i debatten i dag och i reservationerna till utskottsbetänkandet. Jag vill i det sammanhanget säga att det är ganska oskyldiga reservationer, som inte förmår dölja den enighet näringsutskottet i realiteten har kring regeringsförslaget. Det är klart att jag vid det här tillfället gärna noterar det med tacksamhet. Jag tror att kammarens ledamöter vid det här laget vant sig vid att den socialdemokratiska delen av oppositionen hänvisar till sin universalmedicin inom näringspolitiken, dvs. strukturfonden. Det är inte längre något nytt inslag i debatten, och jag trodde väl att när man nu har haft de här tankarna ett år skulle de ha mognat och fått mera substans och relevans för de aktuella förhållandena. Men jag måste till min besvikelse konstatera att det är i stort sett samma luftiga tankekonstruktioner som vi tidigare har mött som man nu på nytt framför. När man analyserar de här tankarna på en strukturfond kan man för det första notera att avsikten är att strukturfonden skall tillhandahålla vissa kapitalresurser. För att få sin nödvändiga kreditkapacitet skall den inte bara dra nytta av den allmänna arbetsgivaravgiften utan också gå ut i internationell upplåning parallellt med riksbank och med enskilda låntagare. För det andra skall man aktivt medverka i strukturförändringar inom näringslivet. För det tredje skall man tillhandahålla riskvilligt kapital för investeringar i näringslivet som inte kunnat finansieras på annat sätt. För det fjärde skall man finansiera insatser inom forskning och utveckling, om jag skall tro reservation 5. Men det här är ju ingenting nytt. Det rör sig om centrala uppgifter för samhällets näringspolitik, sådana vi utvecklar dem i propositionen och i vårt vardagliga handlande i regeringens kansli. Och det blir inte bättre av att man skapar nya institutioner för självklara insatser inom näringspolitiken. Den fond som socialdemokratin skisserar skulle snarare skapa nya gränsdragningsproblem och öka stelheten, och den skulle minst av allt medverka till den samordnade aktiva näringspolitik som oppositionen så gärna talar om. Näringspolitiken klaras inte med särskilda fonder och allehanda illusionsnummer utan genom en handfast och konkret integration i samhällets allmänna utveckling. Det är först när näringspolitiken på det sättet integreras i vårt allmänna politiska handlande som den kan få maximal effekt. Som jag ser det har oppositionen också råkat ut för en ideologisk blockering i sitt tänkande i samband med behandlingen av det här ärendet. Det har i det sammanhanget varit ganska intressant att notera diskussionen mellan Ingvar Svanberg och Lars-Ove Hagberg. Oppositionen vill ha ett program för specialstålindustrin. Det låter alltid vackert med ett program, men jag har förgäves i dokumentationen av oppositionens linje letat efter vad ett dylikt program skulle innehålla. Om ett sådant program som man kräver skulle ligga till grund för strukturdelegationens arbete måste det vara ganska konkret. Min fråga blir då: Är oppositionen beredd att föreskriva i detalj genom beslut i Sveriges riksdag produktbyten, samverkansformer — ja, investeringar i enskilda driftsplatser? Detta skulle — förutom att vara mycket orationellt — egentligen också vara ett misstroendevotum mot de anställdas organisationer och deras delaktighet i denna strukturrationaliseringsprocess. vill jag säga: Egentligen har ju herr Hagberg rätt — skall man ge sig in på den här modellen krävs det en annan samhällssyn, en socialisering eller utveckling mot statskapitalism. Och en sådan utveckling skall vi väl ändå be Gud bevara oss från, eftersom exemplen är mycket avskräckande och eftersom vi då skulle mista den flexibilitet i vårt näringsliv som är vår styrka och chans när det gäller att bemästra situationen. Sammanfattningsvis skulle jag kunna säga att oppositionen i stort sett är överens med oss om tagen. Att man sedan velat demonstrera försök till särlinjer är mer ett uttryck för oppositionens vanliga sätt att arbeta. Men nu är vi i en tid och i en situation då det inte räcker med ord i näringspolitiken — nu är det verkligen angeläget att gå in i handling med konkreta åtgärder. Jag övergår sedan till att besvara en interpellation av Nils Berndtson om åtgärder för att trygga sysselsättningen i Värmland. Nils Berndtson har frågat mig om det statliga lånet till Uddeholms AB är förbundet med några villkor i fråga om sysselsättningen och om regeringen förbereder några åtgärder i syfte att trygga sysselsättningen i Värmland. Sedan interpellationen framställdes har regeringen lagt fram proposition om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1977 78:25). De huvudsakliga villkoren för det föreslagna lånet till Uddeholms AB framgår av denna proposition. Syftet med lånet är att skapa förutsättningar för bolaget att genomföra nödvändiga strukturförändringar i verksamheten i sådan takt att de enskilda människornas trygghet värnas. Något särskilt villkor i fråga om sysselsättningen avses inte bli knutet till lånet. Om riksdagen beviljar lånet räknar jag dock med att Uddeholms AB inte utan företagsekonomiskt tvingande skäl varslar personal om uppsägning innan de strukturfrågor som berör de olika verksamhetsorterna kan överblickas. När det gäller andra åtgärder för att trygga sysselsättningen i Värmland vill jag hänvisa till regeringens förslag i småföretagspropositionen (prop. 1977 Bergslagenregionen. Jag vill också peka på att länsstyrelsen i Värmlands län har tagit initiativ till en särskild delegation med bred förankring för att förstärka och samordna insatserna på sysselsättningsområdet. Regeringen kommer att ställa medel till förfogande för att finansiera delegationens verksamhet. Slutligen vill jag framhålla att statligt regionalpolitiskt stöd kan lämnas i samtliga kommuner inom länet och sålunda bidra till att sysselsättningsskapande projekt kommer till stånd.

Herr talman! Det finns många saker i det industriministern sade som vore värda ett ingående bemötande. Men jag skall bara ta upp några punkter. Jag anser att jag i stort sett kan gå förbi industriministerns något övermaga påstående om att det var den gamla regeringen som åstadkom alla svårigheter som den nya hade att brottas med — den gamla regeringen hade varit förlamad av socialistiska dogmer. Det finns företrädare för den gamla regeringen som bör kunna svara för hur handlingsförlamad den varit. Men den har i alla fall skapat mycket av den organisation som herr Åsling använder i dag. Och handlingsförlamningen kan ju inte ha varit total. Mycket av det herr Åsling nu sysslar med var förberett redan innan. Men det finns en skillnad mellan de olika regeringarna, herr Åsling, och den är mycket framträdande. Den förra regeringen ville planera för hur det skulle se ut även på sikt, medan den nya regeringens näringspolitik tydligen i mycket stor utsträckning består i att regeringen ställer pengar till förfogande för vad den kallar näringslivet och säger: Var hyggliga och gör någonting bra — vi skall inte lägga oss i hur det kommer att se ut, och vi kommer inte att ge er några riktlinjer. Industriministern har ett lustigt sätt att debattera. Han varvar i och för sig kloka förslag med ganska hårresande ting, och så tror han att man skall glömma bort det okloka och ta bara det vettiga. Industriministern menar att vi alla är ense i fråga om strukturomvandlingen. Ja, vem kan i och för sig vara emot den? Det ligger ju i tiden att en strukturomvandling måste ske, men man måste ju kunna styra den. En övergripande prövning menar industriministern skall ske i den här delegationen med människor från facket och företagen — den skall inte regeringen stå för. Jag börjar undra om inte Fritz Börjesson hade rätt i sitt senaste anförande, när han sade ungefär så här: Det här med strukturomvandlingar är väldigt besvärligt att syssla med och ganska obehagligt, så det kan väl andra få syssla med. — Det är precis vad jag sade: Regeringen finner det obehagligt och svårt, och därför skjuter den över det hela på några privata, som rimligtvis inte borde ha det ansvaret. Om vi skall ha ett strukturprogram, säger industriministern sedan, måste vi förena oss med Lars-Ove Hagberg, eftersom detta förutsätter ett helt nytt samhällssystem. Snälla industriministern, det finns andra färger än svart och vitt. Det finns en förnuftig ekonomisk politik som gör att samhället kan inverka på det här. Till sist vill jag instämma när industriministern sade att det nu inte krävs ord utan handling. Det borde regeringen tänka på i dag. Nu krävs det inte ord och meningar som i och för sig var mycket välformulerade, utan det krävs handling. Följ reservanterna på flera punkter!

Herr talman! Jag tycker att industriministern i sin analys hamnar rätt på ett par väsentliga punkter. Specialstålindustrin lider av lågkonjunktur. Vi är inne i en strukturkris. Strukturproblemen har inte tacklats av storfinansen. I stort sett är vi överens om dessa konstateranden. Men de som har försummat problemen skall nu ta hand om och förändra detta — det är den kullerbytta som industriministern gör. Struk turproblemen skall rättas till med stimulanser från skattebetalarna och det skall leda till, såsom industriministern säger, lönsamhet på sikt. Det pris vi får betala är mindre jobb. Hela tiden får vi återkomma till frågan: Vilka andra jobb får de människor som förlorar sitt arbete? Näringsutskottets talesman, som jag tidigare frågat om detta, kan inte ge något svar. Industriministern utnämner sig till domare mellan mig och Svanberg, men jag anser att han inte är rätt person. Anledningen till att jag vill ha en debatt med herr Svanberg är att jag tycker att socialdemokraterna hamnar alltför nära Åsling i den här frågan. Det borde egentligen här råda enighet mellan Svanberg och mig. Jag ställer en rad frågor som är centrala i den här debatten. Kan industriministern svara på vad som kommer att hända när man genomför detta förslag? Hur många jobb kommer ungefär att försvinna? Hur kommer bruksorterna sedan att se ut? På vilket sätt kan de räddas? Finns det några ersättningsjobb? Vilka konkreta åtgärder finns det utöver de vanliga, eftersom de tidigare insatserna inte har räckt till? När Åsling sedan hänvisar till den internationella utvecklingen tycker jag bestämt att han skall ta lärdom av den. Expansionen inom den internationella kapitalismen är inte sådan att kapitalismen i sig själv sväljer en strukturförändring inom stålindustrin, så att det sedan hux flux växer upp nya företag som från kapitalistisk synpunkt är lönsamma. Då återstår det att se på de samhällsekonomiska bedömningarna — och den som är bäst lämpad att klara detta är staten.

Herr talman! Jag skall inte kommentera det som industriministern berörde. Jag kände stor tillfredsställelse med hans inlägg. Jag skall i stället peka på det som industriministern inte berörde. Jag tänker på den uppkomna frågan om utdelningspolitiken. Jag hade naturligtvis hoppats att industriministern skulle kommentera detta. I villkoren för lånet till Uddeholm ingår att inga pengar får utdelas till aktieägarna förrän företaget börjar betala räntor och amorteringar. Det låter i och för sig bra, t.o.m. bestickande bra. Men antag att det dröjer tre år innan så blir fallet, eller att det dröjer fem eller tio år innan företaget kommer i en sådan situation att man kan börja betala räntor och amorteringar. Man kan teoretiskt föreställa sig detta. Man kan även fråga sig vad andra som har ännu närmare kontakt med Uddeholmsföretaget anser om detta, Vad kommer att hända om aktieägarna börjar sälja sina Uddeholmsaktier, som visserligen skulle få ett mycket lågt börsvärde? Detta har intresse inte bara för Uddeholm utan för hela det svenska näringslivet. Man kan tillspetsa frågan — jag gjorde detta i mitt tidigare inlägg. Vad händer om man börjar köpa tavlor i stället? Skall vi uppmuntra folk att köpa värdefulla tavlor med t.ex. vackra motiv från Ekshärad? Eller skall vi uppmuntra folk att behålla sina aktier, eller kanske t.o.m. köpa ytterligare aktier i ett sådant företag som Uddeholm?

Herr talman! Herr Svanberg säger att mycket av det regeringen nu gör är grundat på tidigare förberedelser. Jag skall gärna erkänna att vi övertog ett väl fungerande regeringskansli med utmärkt personal och ambitiösa medarbetare. Man kan också notera, en dag när man vill vara vänlig som t.ex. i dag, att skillnaderna mellan den socialdemokratiska näringspolitiken sådan den framstår i reservationerna till näringsutskottets betänkande och den politik som regeringen för inte är så förskräckligt stora. Socialdemokratin har vissa ideologiska blockeringar men ansluter sig i stort sett till den socialt anpassade marknadsekonomi vi företräder. Detta vill jag gärna notera och rikta ett erkännande till herr Svanberg och andra företrädare för oppositionen som är närvarande här i kammaren. Felet var att socialdemokraterna inte förutsatte, drömde om eller över huvud taget föreställde sig att detta gamla land skulle kunna råka in i ett konjunkturläge som det nu rådande. Landet var inte förberett för denna situation. Tvärtom hade ett antal svåra problem i den ekonomiska politiken under 1970-talet dämts upp, vilka tillsammans med de strukturella svårigheter vi nu drabbats av slår förödande hårt på hela den svenska samhällsekonomin. Detta kan man med fog anklaga den gamla regeringen för. Jag vill sedan notera att Ingvar Svanberg inte tar upp min polemik mot strukturfonden. Jag förstår det. Strukturfonden är en luftig konstruktion utan förankring i verkligheten. Jag tycker att det är lika bra att oppositionen erkänner detta. Strukturfonden är inget instrument i en offensiv näringspolitik som måste vara integrerad i hela samhällets politik i alla dess sektorer. Skulle man ta den beskrivning av strukturfonden som oppositionen gör i motionen och reservationerna, är det ingenting annat som föreslås än en investeringsbank nummer två. Investeringsbanken är ju till för att ställa kapitalresurser till förfogande genom utländsk upplåning, att gå in i strukturprojekt och andra projekt som andra banker inte finansierar och att finansiera forskningsoch utvecklingsprojekt. Vi är beredda att successivt stärka Investeringsbanken som ett mycket värdefullt operativt instrument i näringspolitiken i dag. Varför skall vi bygga upp en bank nummer två? Det finns ingen anledning. Jag kan ju erinra om att mitt parti och herr Svanbergs parti var överens om upprättandet av Investeringsbanken när den för tio år sedan bildades.

Men det gäller att finna operativa former i näringspolitiken för att nå maximal effekt. Genom att lägga ansvaret för detaljutformningen av de strukturanpassningsåtgärder, som nu måste komma, till ett separat organ i nära anslutning till Investeringsbanken tror vi att de bästa förutsättningar skapats att nå en maximal effekt av åtgärderna. Herr Hagberg diskuterar utifrån ett helt teoretiskt perspektiv. Herr Hagberg diskuterar om ett land oberoende av världsmarknaden, ett land som flyter omkring fritt som en lycklig ö i världsrymden. Så är det inte. Vi måste sälja vår produktion. Svensk ekonomi är i hög grad integrerad i världsekonomin. Om vi inte kan sälja våra produkter måste vi vidta åtgärder för att öka vår konkurrenskraft genom en effektiv stabiliseringspolitik men också genom strukturanpassningsåtgärder. Vad vi kan göra är att se till att dessa åtgärder kommer att vidtas under så pass lång tid att vi har en reell chans att styra in produktionen på andra områden, att skaffa ersättningsindustrier, att utveckla tänkandet i de befintliga industrierna mot nya produkter etc. Det är det som är den modell vi arbetar efter. Jag har goda förhoppningar om att vi skall lyckas med att på det här sättet också trygga sysselsättningen för dessa orter. Till Alf Wennerfors vill jag säga att det är rimligt, om samhället går in i ett företag som Uddeholm med ett mjukt lån, att aktieägarna gör en motprestation och avstår från utdelning under den tid som den här krediten har sin alldeles speciella karaktär. Om man vill koppla detta till en filosofisk utläggning om aktiemarknadens utveckling, är det att dra konsekvenserna litet för långt. Jag skulle vilja säga att människor som investerar på aktiemarknaden måste i detta läge, fristående från utdelningspolitiken, ändå försöka bilda sig en uppfattning om enskilda företags, ja hela det svenska näringslivets, framtidsutsikter i ett längre perspektiv. Då är inte perspektiven mörka. Tvärtom. Svenskt näringsliv har betydande och lovande utvecklingsmöjligheter sett i ett längre perspektiv, och det bör i så fall med tanke på hur aktiekurserna ser ut i dag vara en avgörande stimulans för människor och institutioner som söker placering av kapital på den marknaden.

Herr talman! Låt mig gärna salutera herr industriministern och önska honom all lycka och välgång med sin vänliga dag. Jag har gjort detta privat och jag vill gärna önska honom lycka till på 50-årsdagen även här. Men jag vill inte tillåta att han använder födelsedagsruset — jag höll på att säga lyckokänslan, men 50-årsdagen inger väl knappast en sådan, det är bara det att man kommer upp i mogen ålder — till att framställa saker och ting på felaktigt sätt. I det här rosenskimret förvanskar faktiskt industriministern verkligheten. Han framställer sin egen politik som oerhört mycket vackrare än den är. Han säger: Skillnaden mellan socialdemokratin och den nuvarande regeringen är inte så stor. Det är bara så att vi för formens skull bråkar litet grann. Vi ansluter oss i stort. Tidningen Metallarbetaren skrev för några månader sedan: Åsling blir nog socialdemokrat bara han hinner lära sig. Han håller på att lära sig dessa problem och kommer att inse att den förra regeringens politik är den enda rimliga. Jag vill gratulera industriministern till att han nog kommer dit. Jag tror att han är på väg, men jag tvivlar litet på att han når riktigt fram. Vad han i dag förespråkar är nämligen inte en riktig näringspolitik. Han förespråkar ett slags direktörssocialism, så vi är ganska långt från varandra i det sammanhanget. Han skall överlåta hela planeringen av detta näringsliv till ett antal människor i en delegation. Men sedan säger han något väldigt lustigt om den gamla regeringen. Felet med den var inte att den inte hade ett bra kansli, osv. Nej, felet var att den inte insett att det kunde komma en sådan här kris och förberett sig för den. Men det får väl ändå finnas rimliga anspråk på föregångarna, herr industriminister. Skulle den ha jämnat vägen för den nuvarande regeringen för all framtid och förutsett allt som kunde hända och givit den recept — nu skall ni göra så här, nu skall ni göra så där? En partivän sade en dag i något sammanhang. Har du hört, regeringen tycker att det är svårt att regera. Ja, ni tycker tydligen det, men begär då inte att den gamla regeringen skall klara det åt er. Låt mig bara om strukturfonden säga att den behöver inte mycken förklaring. Man skulle kort kunna beskriva skillnaden mellan herr Åslings och min uppfattning med att säga: Vi föredrar att använda pengarna när det gäller att stödja näringslivet med att göra riktade insatser där de behövs i stället för att göra som den nuvarande regeringen: gödsla litet jämntjockt över det hela och hoppas på att det skall hända någonting. Slutligen Investeringsbanken. Det gläder mig att industriministern säger att vi ställer upp gemensamt för den. Det är vad han gör nu, men det har runnit mycket vatten under broarna sedan Investeringsbanken bildades. Då sade nämligen den dåvarande centerpartiledaren: En statlig bank är föreslagen. Den skulle som jag ser det kunna utgöra inkörsporten till ett förstatligande i betydande omfattning av vårt näringsliv. För den som i likhet med mig tror att det vore till skada för vårt land och vårt folk är det naturligt att ställa kravet att den statliga banken inte skall få rätt att förvärva aktier i bolag. Man ville behandla den så snålt man kunde. Två gånger under de senaste åren har vi motionerat om att Investeringsbanken skall få 500 miljoner ytterligare i aktiekapital. Detta går regeringen emot därför att man vill göra en översyn av banken. Tror industriministern på Investeringsbanken? Tro då litet mera starkt och handlingskraftigt och lev efter den tron.

Herr talman! Industriministern påstår att jag talar som om vi vore på en lycklig ö — från teoretiska utgångspunkter. Att specialstålindustrin befinner sig i kris, att många hotas av arbetslöshet, att de måste ha ett jobb — det skall alltså vara teoretiska utgångspunkter. Vad som är lyckönskningar i dag och vad som är trosbekännelsen här är verkligen regeringens propositioner — man tror att det skall bli någonting. På mina konkreta frågor om vad det blir för ersättningsjobb får vi höra att man tror att utvecklingen skall bli bra på ett eller annat sätt. Men de som nu drabbas vid Nyby bruk, i Fagersta, i Storfors, i Hofors, i Söderfors, skall alla de nöja sig med det beskedet då de sett storfinansens härjningar på alla dessa platser — skall de tro att allt löser sig med dessa stimulanser? Med investeringar i Fagersta mister 300 sina jobb, med gruvorna räknat 480. Vilken politik för regeringen för att skaffa ersättningsjobb? Hur är det med förädlingen och vidareutvecklingen, som skulle kunna konkurrera med vissa produkter på världsmarknaden? Vem får bestämma över den utvecklingen, vilka krafttag tas på det området? Som jag ser det görs ingenting. Det är därför jag tror att staten måste ta hand om alltihop och styra inriktningen mot förädlade produkter som kan konkurrera och som även kan bära mindre lönsamma produkter som är av samhällsnytta i dag, och som vi inte kan lämna. Den politik industriministern står för gäller bara företagsekonomiskt lönsamma produkter. Detta betyder att sådant som kanske inte är företagsekonomiskt lönsamt, men som vi behöver i vårt land av samhällsekonomiska skäl, faller utanför. En sådan politik är enbart på storfinansens villkor. Den utgår från vinstmaximeringsresonemang. Man kan fråga Nils Åsling som centerpartist, som lovade så många jobb i valet men hela tiden glider undan den här frågan: Var det beredskapsarbeten, var det jobb på 75-procentiga bidrag, var det AMU utbildning som var meningen? Vad krävs nu för att de här människorna skall få ett vettigt jobb i framtiden? Är det bara tron på kapitalismen man har kvar?
Herr talman! Visst är det rimligt att aktieägarna tar sitt ansvar. Det låter riktigt. Det låter framför allt riktigt när man kan påstå att företagen och deras ägare har ”sovit över” utvecklingen. Men vad gäller i företag där man inte kan påstå det? Det finns företag i Sverige som råkat illa ut med sin lönsamhet av helt andra orsaker, t.ex. oljekrisen. Resonemanget kan också ses kortsiktigt. Det kan vara rimligt att man tar sitt ansvar ett eller två år, men då är det som sagt kortsiktigt. Vad gäller för lång sikt? Jag skulle vilja slå fast, och jag gör det verkligen inte som aktieägare — jag äger bara två aktier, och det är för att jag skall kunna vara med på det egna företagets bolagsstämma — utan som löntagare och som aktiv i ett fackförbund, att det är ofantligt viktigt att vi nu löser lönsamhetsproblemen i svenskt näringsliv. Miljonförlusterna måste stoppas. Vi måste spara och rationalisera. Vi måste forska och satsa på nya idéer och projekt. Vi måste skapa förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv, och till detta krävs kapital. Vi måste alltså skapa intresse för att satsa pengar i det svenska näringslivet. En av förutsättningarna för det är att man får avkastning på kapitalet, vilket man bl.a. kan få genom utdelning på insatta pengar. Annars går det som jag tidigare sagt, man börjar köpa tavlor med motiv från det vackra Ekshärad.

Herr talman! Inget ont sagt om de vackra tavlorna från Ekshärad, men jag tror, Alf Wennerfors, att man inte skall bedöma aktiemarknadens framtid utifrån det kursläge och perspektiv man har f. n. Jag tror alltså att det finns anledning för människor, företag och institutioner som investerar kapital att se litet längre fram mot horisonten. Då kan man också med säkerhet notera att svenskt näringsliv har inte bara betydande livskraft utan också en betydande utvecklingspotential inför framtiden. Ingvar Svanberg karakteriserar arbetet i den tillämnade strukturdelegationen som direktörssocialism. Jag är inte riktigt på det klara med vad han avser med detta, men det viktiga är naturligtvis inte beteckningen. Strukturdelegationen skall inte syssla med socialisering av företag utan med att med statens medverkan initiera, främja och påverka nödvändiga strukturförändringar, så att vi på sikt på nytt får en konkurrenskraftig specialstålindustri, vilket vi har goda förutsättningar att åstadkomma. Jag hade vidare efterlyst ett besked från oppositionen om det reella innehållet i den plan som oppositionen vill sätta i stället för en strukturdelegation. Jag har inte fått något svar. Jag beklagar detta, men det kan väl illustrera vad jag förmodade i mitt första anförande, nämligen att oppositionen inte har något att komma med på lång sikt. Skulle man i kammaren besluta om en strukturplan för specialstålindustrin, skulle man ju skapa en byråkrati utan like. Man skulle på ett mycket olyckligt sätt binda upp de företag och samhällsinstitutioner som är involverade i denna process. Det gäller att snabbt, med de anställdas medverkan —- och den är mycket viktig — skapa en ändamålsenlig struktur i specialstålbranschen, och då får man inte skapa nya institutioner och bindningar. Då gäller det i stället att se förutsättningslöst på vad som är rationellt. Att vi skulle kunna göra det genom att binda oss till en plan låter vackert, men vi skulle då spoliera möjligheterna till rationella lösningar. Frågan om Investeringsbanken är intressant. Vad Gunnar Hedlund förordade var en modifierad form av investeringsbank, och det blev den investeringsbank som vi i dag har. Vi blev ju eniga på den punkten. Investeringsbanken är ett värdefullt instrument i strukturpolitiken. Vi är beredda att i den takt som anspråken på Investeringsbanken ökar se till att den också har kapitalresurser för att klara sin uppgift. Ingvar Svanberg tyckte slutligen att det måste vara svårt att regera. Jag vill försäkra Ingvar Svanberg att det inte är svårt, med den opposition vi har. Till Lars-Ove Hagberg vill jag säga att vi är beredda till krafttag för utvecklingen och att det är därför som vi lägger fram ett strukturprogram för specialstålbranschen. Det kommer att följas av program för bransch efter bransch. Man får inte — och där tycker jag att alla andra jämförelser självfallet är uteslutna — som Alf Wennerfors och Lars-Ove Hagberg tycks göra bedöma framtiden med utgångspunkt i nuvarande speciella konjunkturläge. Vi har ändå en tillväxt och en utveckling i vårt näringsliv. Vi försöker nu skapa rådrum för att dra nytta av den tekniska, kommersiella och konjunkturella utveckling som vi väntar oss. Med de förutsättningarna bedömer jag det inte bara möjligt utan också högst troligt att vi skall klara en väsentlig del av de sysselsättningsproblem som följer i strukturförändringarnas spår inom specialstålindustrin.

Herr talman! Om man vill studera maktkoncentrationen i detta land, är Värmland ett utmärkt studieobjekt. Bolagsväldet är där särskilt påfallande. Uddeholm och Billerud är bolag som har lagt under sig betydande delar av länet. Över 10 000 värmlänningar arbetar inom Uddeholmsbolaget. Bolagets verksamhet omfattar bl.a. gruvor, stålindustrier, skogsbruk, sågverk, massafabriker, pappersbruk och kemisk industri. Om man lägger Värmlands karta framför sig — jag skall försöka visa den på TV-skärmen — och markerar Uddeholmsbolagets verksamheter, skall man finna att i stora delar av länet är detta bolag helt dominerande. Låt mig nämna några exempel: I Hagfors kommun svarar Uddeholmsbolaget för en tredjedel av alla arbetstillfällen och för 70 96 av industrisysselsättningen. I Munkfors kommun svarar Uddeholmsbolaget för hälften av alla arbetstillfällen och inemot 100 96 av industrisysselsättningen. I Storfors är situationen densamma. Deje och Skoghall är andra orter, där Uddeholmsbolaget har en dominerande ställning när det gäller sysselsättningen. För en tid sedan började detta mäktiga bolag tala om nedskärning av antalet anställda med flera tusen personer. Plötsligt var vart tionde arbetstillfälle i den värmländska industrin i farozonen. För vissa orter skulle det bli mycket allvarliga verkningar. Uddeholmsbolagets handlande i Värmland är ett typexempel på följderna av storfinansens välde. Hur kan då ett så mäktigt företag plötsligt börja vackla? Vinstutsikterna ansågs ogynnsamma och företaget gick med förlust. Aktieägarnas utdelning var i fara. Då gäller inte längre talet om riskvilligt kapital. Var finns riskviljan här? Man var omedelbart beredd att vältra över följderna på de anställda och på samhället. Men det är ju inget fattigt företag, som inte skulle kunna möta en tillfällig nedgång. Uddeholmsbolaget har hämtat väldiga vinster ur den värmländska naturen genom formlig rovdrift och genom utnyttjande av skickliga ar betares och tjänstemäns insatser. I de norra delarna av länet har skogen kalhuggits, och ingenting har lämnats kvar som kan ge arbete och utkomst åt befolkningen. Nu är man tydligen beredd att tillämpa denna plundringspolitik också på andra delar av länet. Men inte kan man väl lägga ner Värmland? Måste man inte ingripa från staten? Tydligen tyckte också bolaget och aktieägarna — som annars talar om att staten inte skall lägga sig i för mycket — att nu borde staten träda in. Så meddelades att staten skulle gå in med ett lån på 600 milj.kr. Innebar då detta att jobben skulle räddas? Skulle Uddeholms AB ta tillbaka hotet om avsked för tusentals anställda? Skulle de av Uddeholm dominerade kommunerna kunna leva vidare? Helt naturligt ställdes sådana frågor. För att få veta vad lånet innebar riktade jag för ett par månader sedan en interpellation till industriministern. Jag ville veta: Industriministern lät meddela att han ville besvara frågorna i samband med behandlingen av tilläggsbudget I, där lånefrågan skulle utvecklas närmare. Så kom då förslaget till tilläggsbudget. Vad som däri redovisades ledde till följande slutsatser: Det föreslagna lånet innebär inte att hotet om avskedanden vid Uddeholmsbolaget försvinner. Tvärtom utgår man från sådana strukturförändringar som medför färre anställda inom koncernen. De föreslagna lånevillkoren är mycket gynnsamma för bolaget, utan att förpliktelser i fråga om sysselsättningen ges i utbyte. Det är inte särskilt förpliktande att industriministern förutsätter att ”bolaget inte utan tvingande skäl varslar om uppsägning av personal innan de strukturfrågor som berör resp. ort kan överblickas”. Uddeholmsbolaget kan göra sina bedömningar av vad som är företagsekonomiskt tvingande skäl. Redan har bolaget fattat beslut som innebär att antalet anställda under 1977 kommer att minska med över 1 000 personer, och industriministern förutsätter betydande personalförändringar även om det statliga lånet kommer till stånd. Därför förordar han kraftfulla regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska insatser. Att det handlar om att avskeda tusentals anställda men att staten skall medverka till att det hela kan ske någorlunda snyggt kan man utläsa ur propositionens formulering, att långivningen skall möjliggöra ”att UHB kan genomföra nödvändiga förändringar av sin verksamhet i balanserad takt”. Denna hållning är densamma som i fråga om stålindustrin i övrigt. Uddeholm utgör ett varsel om vad som tydligen är att vänta på en rad orter med stålindustri. Men är det verkligen så statsmedel skall användas? Det är heller inte småsummor. Enligt propositionen är bolagets aktiekapital 600 milj.kr., dvs. av samma storlek som det föreslagna statliga lånet. Vänsterpartiet kommunisterna yrkade i en motion att de statliga resurserna borde användas för ett förstatligande av Uddeholms AB i stället för till den föreslagna långivningen. I samma motion yrkade vi också att riksdagen bör uttala att inga avskedanden får ske innan fullvärdiga, bestående alternativa arbetstillfällen skapats. Jag ber, herr talman, att få passa på att yrka bifall till motionen 205. Jag tycker att hela handläggningen av denna fråga präglas av undfallenhet för bolagsintressena. Dit hör också arbetsmarknadsutskottets behandling av vpk-yrkandet om förbud mot avskedanden. Man talar om kraftfulla insatser för att skapa nya sysselsättningstillfällen utan att närmare beskriva hur detta skall gå till. Så kommer en vördnadsfull bugning mot bolagsherrarna i Uddeholm, som hotar tusentals anställda med avskedanden. Det heter: ”Utskottet noterar med tillfredsställelse att bolaget förklarat sig berett att medverka i sådana strävanden.” Jag tycker detta är en skrämmande passiv hållning. Om man studerar det avtal som har lagts till grund för regeringens framställning om att bevilja Uddeholm ett lån på 600 milj.kr. kan man inte komma till någon annan slutsats än att detta sker på bolagets villkor. Jag vill till Alf Wennerfors, som bekymrade sig för aktieägarna, säga att lånet ställs till bolagets förfogande som en räntelös fordran. Det heter också att ”betalningarna till staten inte får vara till förfång för bolaget, innebärande att hänsyn skall tas till sådana faktorer som rimlig soliditet, utdelningspolitik etc. med beaktande av bolagets långsiktiga utveckling.” Men när det gäller statens insyn då? ”Bolagets styrelse skall verka för att en av regeringen föreslagen representant kommer att ingå i bolagets styrelse från ordinarie bolagsstämman 1978 och så länge någon del av lånet kvarstår ogulden” — det är vad man säger om detta. Det är då inte förvånande att Uddeholm förklarar sig inte ha något att invända mot de föreslagna villkoren! Jag tycker nog, apropå Alf Wennerfors inlägg, att det är betydligt allvarligare att förlora jobben än att gå miste om utdelningen på aktierna. Industriministerns interpellationssvar, för vilket jag i vanlig ordning vill tacka, innehåller inget nytt utöver vad som står i propositionen. Herr Åsling ger dock ett viktigt besked: ”Något särskilt villkor i fråga om sysselsättningen avses inte bli knutet till lånet.” Sedan upprepas den till intet förpliktande förhoppningen att bolaget ”inte utan företagsekonomiskt tvingande skäl varslar personal om uppsägning”. Men på en punkt måste dock industriministern förtydliga vad han menar! I svaret sägs nämligen: ”Syftet med lånet är att skapa förutsättningar för bolaget att genomföra nödvändiga strukturförändringar i verksamheten i sådan takt att de enskilda människornas trygghet värnas.” Men hur skall detta gå till? Om strukturförändringarna innebär att arbetstillfällena för tusentals enskilda människor rycks undan, hur värnas då de enskilda människornas trygghet? Det tror jag exempelvis jobbarna för att trygga sysselsättningen i Värmland i Storfors — där jag häromdagen deltog i ett möte — bra gärna skulle vilja veta. För deras del räcker det inte med vackra omskrivningar om hur deras jobb skall försvinna. De vill veta om staten kan gå in och säkra deras jobb, eller skaffa andra i stället. När nu industriministern har förklarat att han i dag vill vara vänlig, kanske han vill vara vänlig och ge besked på den punkten. Min fråga, om det statliga lånet till Uddeholms AB är förbundet med några villkor i fråga om sysselsättningen, besvaras alltså tyvärr med nej. Farhågorna i de värmländska bygderna har därmed besannats. Motiven för en sådan satsning av statliga medel ter sig därmed ganska meningslösa. När det gäller min andra fråga, om regeringen förbereder några åtgärder i syfte att trygga sysselsättningen i Värmland, måste jag säga att svaret är mycket magert mot bakgrunden av vilka omfattande sysselsättningsproblem det är fråga om. Förslagen i småföretagspropositionen, medel för finansiering av en delegations verksamhet och regionalpolitiskt stöd till sysselsättningsskapande projekt i kommunerna är vad industriministern har att erbjuda. Men räcker detta? Den stora statliga satsningen sker i form av lån till Uddeholmsbolaget på 600 milj.kr. — inte för att rädda jobben eller för att skapa nya jobb. Lånet kommer till användning för att avveckla jobb. Detta är en anmärkningsvärd åtgärd. Miljardsatsningar av olika slag till privatföretagen har vanligen motiverats med att man vill rädda jobb. Nu är regeringen också beredd att göra kraftiga statliga satsningar för att avveckla jobb, inte bara i fråga om Uddeholmsbolaget utan för stålindustrin i dess helhet. Storleken på de av Uddeholm varslade åtgärderna är sådan att det som regeringen erbjuder i fråga om regionalpolitiskt stöd inte räcker långt för att kompensera bortfallet av arbetstillfällen. Jag måste fråga industriministern: Har inte regeringen övervägt att i stället för det föreslagna lånet aktualisera ett förstatligande av Uddeholmsbolaget? Därigenom borde man kunna få möjligheter att påverka utvecklingen och säkra sysselsättningen i Värmland. Slutsatsen av regeringens förslag i fråga om Uddeholmsbolaget kan endast bli att statliga medel nu används på bolagens villkor för att låta tusentals jobb försvinna. Flera kommuners och hela regioners utveckling är i fara. Om detta är regeringens arbetsmarknadsoch sysselsättningspolitik, då är inte utsikterna särskilt ljusa för vare sig Värmland eller andra arbetslöshetsdrabbade områden. Regeringens politik är här densamma som för stålindustrin i övrigt. Detta är särskilt allvarligt. Denna politik är inte bara passiv i förhållande till problemen. Den medverkar också till att storbolag kan förverkliga sina planer på att avskeda arbetare och tjänstemän.
Herr talman! Får jag först säga beträffande den fylliga allmänna orientering om Uddeholmsbolaget och Värmland som Nils Berndtson har givit kammaren, att man kunde få den underliga föreställningen att sysselsättning och boende samt Uddeholmsbolagets verksamhet var två skilda faktorer. Det är kanske t.o.m. så att det är därför att Uddeholmsbolaget har bedrivit sin industriella verksamhet som vi har den här bosättningsstrukturen i Värmland. Man skall kanske inte glömma bort det förflutna utan försöka skapa en historisk bakgrund till dagens skeende. I detta ligger ju att näringslivet på en rad värmländska bruksorter är väldigt ensidigt. Arbetsmarknaden står och faller med Uddeholmsbolaget —- tyvärr. Det besvärliga konjunkturläget, som har drabbat specialstålindustrin men också mattar ut skogsindustrins överlevnadsförmåga och förmåga att utvecklas, har självfallet satt sin prägel på ett sådant företags verksamhet.

Det är motivet för denna extraordinära kredit till Uddeholmsbolaget.

Jag vill varna Nils Berndtson för att dra för stora växlar på att söka misstänkliggöra den här åtgärden. Människor i gemen är nämligen klara över hur det förhåller sig. Jag har fått många bevis för det både från fackföreningsrörelsen och från enskilda människor i Värmland. Jag vill också påpeka att jag visserligen sade att det inte är några direkta villkor förknippade med lånet. Det var inte möjligt. Vi får ha klart för oss att den realistiska förutsättningen var att företaget är inne i en omställningsprocess. Men för att vi skall kunna nära följa den är lånet förknippat med bl.a. det villkoret att staten skall tillsätta en ledamot i företagets styrelse. Den kontakten tänker vi även på andra sätt följa upp ingående. Vad vi nu inriktar ansträngningarna på tillsammans med länsmyndigheterna och de kommunala myndigheterna i Värmland är alltså att genomföra den här anpassningen av koncernens verksamhet på ett så smidigt sätt som möjligt. Vi inventerar nu med alla till buds stående resurser möjligheterna till alternativa sysselsättningar. Jag vill påpeka att jag tycker att länsmyndigheterna i Värmland har gjort en föredömlig insats genom att tillskapa Värmlandsdelegationen, som framför allt har att samordna de sysselsättningsskapande och produktionsfrämjande insatserna, som dels görs inom länet av myndigheter, företag och organisationer, dels tillförs länet utifrån. Delegationen har också som uppgift att medverka till att nya idéer initieras och prövas i länet när det gäller att skapa varaktig sysselsättning. Det är framför allt i detta samspel mellan kommuner, länsmyndigheter och staten som man skall kunna nå resultat. Det finns anledning att vara väsentligt mycket mer optimistisk beträffande de reella möjligheterna för Värmland inför framtiden än Nils Berndtson här har gett uttryck för.
Herr talman! I propositionen redovisas att skrivelse hade inkommit även från de anställda, och industriministern talar om att det funnits stöd för förslagen. Men glöm inte att de anställda krävt betydligt mer aktiva insatser för att rädda jobben, bl.a. att staten bör gå in med ägarkapital. Hur de enskilda människornas trygghet kan värnas genom att staten satsar pengar för att bolaget skall kunna skära bort arbetstillfällen står fortfarande lika oklart. Jag förstår också att ett förstatligande är en tanke som inte tilltalar den borgerliga regeringen. Men det är ändå fråga om svenska folkets pengar, som används på ett eller annat sätt. Frågan är om de skall sättas in på villkor som kapitalägarna uppställer eller om man skall söka använda dem för att skapa nya jobb. Vi skulle kunna göra en viss historik när det gäller tillkomsten av Uddeholmsbolagets mycket stora inflytande i Värmland — där har man verkligen koncentrationsprocessen inom den svenska kapitalismen. Förhållandet är också det att mycket annat knappast har fått växa fram vid sidan av Uddeholmsbolaget. Det skapade alldeles speciella problem. Jag såg att aktieägarna hade uttalat sig om den nuvarande situationen och sagt att Uddeholmsbolaget nu får sluta visa socialt ansvar för Värmland och för sina anställda. Jag tror att de tusentals anställda som känner sig hotade med avsked frågar sig: Vari har Uddeholmsbolagets sociala ansvar bestått? Det sades också i en informationsskrivelse från Uddeholmsbolaget att inte en man för mycket får finnas. Man började med att avskeda arbetarna, som skapar värdena. Vi har menat att det vore bättre att göra sig av med aktieägarna, att förstatliga. Man kan ju säga att aktieägarna är både obehövliga och olönsamma. Jag tycker att de kraftiga satsningar som regeringen nu föreslår för att avveckla arbetstillfällen, bl.a. inom stålindustrin, gör att man måste fundera över om det var 400 000 nya jobb eller 4 000 jobb färre som centerns valpropaganda förra hösten handlade om. Passivitet präglar regeringens handlande. Det ger inga nya jobb. Med den politik som regeringen för tror jag att optimismen är större hos aktieägarna än hos de anställda.
Herr talman! Det är ljusår mellan Nils Berndtsons och min värdering av den här situationen. Det finns ingen anledning att fortsätta debatten.

Det är det frågan gäller. Ge mig ett svar på den frågan, som är grundläggande för hela den här diskussionen.
Herr talman! Det är möjligt att industriministern inte hört den förra delen av debatten. Där har Lars-Ove Hagberg utvecklat vad vi från vänsterpartiet kommunisterna avser med förstatligande — det är inte passivt ägarbyte, utan resurserna skall användas till ökad förädling, till att ta fram nya produkter som i dag inte tillverkas. Resurserna skall användas för en aktiv näringsoch sysselsättningspolitik. Om det nu är ljusår eller annat som skiljer Nils Åsling och mig vet jag inte, men det är väl i följande synsätt som skillnaden ligger: Vi anser att hela regeringens förslag är oerhört passivt. När det exempelvis gäller det 75-procentiga bidraget till lönekostnaderna talar man om att det skall lindra strukturomvandlingens effekter, det skall ge arbetsförmedlingarna ökat rådrum, den berörda personalen skall övergångsvis och så långt möjligt beredas fortsatt sysselsättning. Men man säger också att man inte kan hindra att betydande sysselsättningsminskningar uppstår. Om samhället satsar sådana väldiga belopp som det är fråga om när det gäller Uddeholmsbolaget borde man, anser vi, sätta in det stödet för en aktiv sysselsättningspolitik och inte för att avveckla det som redan är i gång.
Herr talman! Får jag då avslutningsvis konstatera att jag inte har fått svar på min fråga. Vpk har inget recept att anvisa. Det är ett tungomålstalande utan något som helst värde i den ekonomiska verklighet vi i dag lever i som vi får lyssna till från vpk:s företrädare här i kammaren. Ett förstatligande av företag i ett Sverige som är så integrerat i världsmarknaden som det är löser inga problem. Jag skulle vilja påstå med erfarenheter från det förgångna: Ett förstatligande förvärrar problemen, genom att det skapar en ökad byråkratisering i näringslivet.

Herr talman! Som talesman för folkpartiet skall jag kommentera näringsutskottets behandling av problemen inom specialstålindustrin. Det regeringsförslag som legat till grund för näringsutskottets bedömning innehåller tidsbegränsade åtgärder för specialstålindustrin och stålgjuteriindustrin. För att underlätta den nödvändiga strukturomvandlingen inom dessa branscher föreslås dels att statliga lån skall kunna ges till ett sammanlagt belopp av 700 milj.kr., dels att staten tar på sig garantier till ett sammanlagt belopp av högst 600 milj.kr. En särskild delegation föreslås också inrättas för att handlägga de låneoch garantiärenden som kommer som ett resultat av dessa stödformer. Bakgrunden till de föreslagna åtgärderna är de svårigheter som den svenska stålindustrin hamnat i, och för att kartlägga nuläget och dra upp riktlinjer för framtiden har bl.a. tillsatts en specialstålutredning, som lämnade sitt betänkande våren 1977. De förslag som propositionen innehåller grundar sig till största delen på de slutsatser som utredningen kommit fram till. Specialstålindustrin är starkt exportinriktad, ca 75 av produktionen, mätt i värde, exporteras. Denna export går till allra största delen till Västeuropa. På denna marknad har den svenska konkurrenskraften minskat starkt de senaste åren. Den japanska konkurrensen har varit särskilt kännbar för de svenska stålverken. Japanerna har en högre produktivitet på sin specialståltillverkning, samtidigt som lönerna är lägre. En annan orsak till de svenska svårigheterna är att den svenska specialståltillverkningen till mer än hälften utgörs av rostfritt stål. Efterfrågan på just rostfria produkter ökar inte lika snabbt som tidigare, och konkurrensen hårdnar alltmer. Tidigare har de svenska specialstålverken haft ett klart försprång genom en högt utvecklad teknologi, och även om vi fortfarande hävdar oss väl på det området har försprånget minskat så starkt, att det inte längre kompenserar våra högre priser. Specialstålutredningens förslag, som ligger till grund för regeringsprogrammet, innebär att det behövs kraftiga förändringar i strukturen samt i marknadsoch produktionsinriktningen. Specialstålföretagen måste satsa på både specialprodukter med begränsade volymer och kvalificerade standardprodukter i stora volymer. En ökad koncentration inom den svenska specialstålindustrin är också nödvändig för att man skall uppnå en effektivare marknadsföring, större ekonomiska resurser samt ökade satsningar på forskning och utveckling. En hög teknologi måste även i fortsättningen vara ett vägande försäljningsargument. Bakom den vilja som regeringen nu visar att bistå den svenska specialstålindustrin ligger en tro på att vi i framtiden skall ha goda möjligheter att hävda oss på världsmarknaden. Vi har bl.a. en lång tradition —- viktigt i det här sammanhanget — en hög teknisk kompetens och en effektiv försäljningsorganisation. Beträffande stålgjuteribranschen måste antalet gjuterier minskas för att undvika överkapacitet, och utvecklingen måste också drivas mot ökad specialisering. Detta ställer stora krav på företagens ekonomiska resurser; investeringarna för en ökad specialisering är oerhört kostnadskrävande. De åtgärder i propositionen som utskottets majoritet har anslutit sig till syftar just till att stärka konkurrenskraften och ge trygghet åt de anställda. Åtgärderna skall ses dels som ett led i ett näringspolitiskt stöd, dels som en regionalpolitisk insats. Vid en bedömning inför framtiden måste man räkna med att struk turomvandlingen innebär inledande förlustår, och här kommer lånen in som en hjälp för att klara de likvida svårigheterna under denna tid. Den statliga garantin skall användas för att företagen skall kunna få lån på kapitalmarknaden. Om inte en statlig garanti ligger i vågskålen kan man befara att stålföretagen skulle få svårt att få några lån med hänsyn till riskerna i branschen. Ett ändamål med lånen som jag tycker det är viktigt att trycka på är att de skall kunna främja s.k. kunskapsförsäljning, dvs. försäljning utomlands av know-how, patent och licenser. En rad motioner tar upp de problem med sysselsättningen som uppstår vid en omstrukturering och rationalisering av specialstålindustrin. Motionerna speglar de allvarliga problem som uppstår på de stålorter där arbetstillfällen kommer att försvinna. De förslag som regeringen lägger fram för att lösa redan utlösta kriser och kriser som kommer är så heltäckande att det är svårt att se hur de inom rimliga gränser och ekonomiska ramar kan förbättras. Länsstyrelserna i de berörda länen får särskilda resurser för att utarbeta konkreta förslag till åtgärder och till en samordning på länsnivå. Man skall tillsätta särskilda arbetsgrupper med representanter för länsstyrelse, länsarbetsnämnder och företagarföreningar, och man skall samarbeta med kommuner och fackliga organisationer. På regeringsnivå tillsätts också en särskild arbetsgrupp som dels kan lägga fram egna förslag, dels skall hjälpa till att förverkliga länsstyrelsernas förslag. Redan i arbete finns vidare den s.k. stålortsgruppen, som tillsattes våren 1977 och som arbetar med dessa problem. Bland andra förslag som är på gång kan nämnas en försöksverksamhet med ett investmentbolag i Värmland-Bergslagenregionen och det förslag som ligger på arbetsmarknadssidan om ett tillfälligt särskilt sysselsättningsbidrag till företag inom stålindustrin. Bidraget skall utgå under åren 1978 och 1979 och täcka upp till 75 96 av företagens lönekostnader för övertalig personal. Trots omfattningen av de föreslagna åtgärderna kommer många stålorter att drabbas hårt av nedläggningar av företag och minskade arbetstillfällen. Det går inte att i förväg lägga fram ett statiskt program som kan klara alla de problem som kommer att uppstå, utan man måste hela tiden ha en beredskap, sätta in speciella åtgärder där så erfordras och ha en tänjbarhet i agerandet som gör att man får fram bästa möjliga resultat. En sådan mera långtsyftande målsättning lyser fram ur regeringsförslaget, och det är också det sätt på vilket de arbetsmarknadspolitiska insatserna har skötts hittills i likartade fall och då med gott resultat. Herr talman! Jag vill avslutningsvis kort beröra ytterligare ett par punkter i propositionen. Den ena punkten gäller den framtida forskningen inom specialstålindustrin. Skall vi i fortsättningen vara konkurrenskraftiga på världsmarknaden måste vi ligga långt framme inom teknologin, och det kan bara uppnås om det kontinuerligt bedrivs ett forskningsoch utvecklingsarbete som inte behöver påverkas av svängningar i konjunkturerna. För detta utvecklingsarbete måste staten ställa sig som garant, och i detta syfte har styrelsen för teknisk utveckling — STU — utarbetat ett mera långsiktigt program. I propositionen sägs att detta program skall användas som underlag för ett kommande förslag om statliga insatser inom forskningsoch utvecklingsområdet. Jag tror man kan säga att det numera råder en utbredd enighet över hela det politiska fältet att om AB Sverige skall ha chanser att hävda sig på den industriella världsmarknaden, så måste vi satsa mera totalt och mera målinriktat än hittills på industriell forskning och utveckling. Tyvärr har inte den enigheten varit rådande tidigare — då hade vi sluppit många av de problem som vi i dag har inom den svenska stålindustrin. Till de framåtsyftande åtgärderna hör också prospekteringsverksamheten. Experter på området anser att vi har brytvärda tillgångar av legeringsmetaller till stålframställningen inom landet, men att dessa inte är helt kartlagda. Nu måste vi importera legeringsmetallerna. Denna import kostar dryga pengar för det svenska folkhushållet, och den gör oss beroende. För de lovande fynd av t.ex. nickel som gjorts i Norrland måste därför satsas tillräckliga prospekteringsresurser. Det har inte gjorts hittills, utan det har varit halvdant med den satsningen, och det är ganska bedrövligt att vi inte tar till vara våra naturtillgångar på detta område bättre än vad vi gör nu. Regeringen skall emellertid komma med förslag om gruvindustrin, och jag hoppas att det skall innehålla en ordentlig satsning på detta område. I vpk-motionen föreslås ett förstatligande av specialstålindustrin, och i den socialdemokratiska partimotionen föreslås ett kreditsystem som skall användas så att staten får delägarskap i stålföretagen. Detta är en fråga om politisk grundsyn, och jag skall inte ge mig in på någon längre utläggning på det området. Jag konstaterar bara att vi har en skillnad i vår grundsyn beträffande statligt ägande. Vi anser att strukturstödet praktiskt-ekonomiskt skall vara en hjälp till självhjälp och inte en väg att öka det statliga ägandet. Genom de villkor som knyts till lånen skaffar sig staten insyn och inflytande över de låntagande företagen — inte i någon förmyndarmentalitet men för att kontrollera att pengarna används på avsett sätt.

Herr talman! Den svenska specialstålindustrins problem utgör ett avsnitt av det näringspolitiska program som f. n. måste angripas i akt och mening att vi skall reda upp situationen. Såväl utskottets majoritet som dess minoritet har redan lämnat en utförlig redovisning i avseende på argument för förslag och motförslag. Jag skall inte gå in på någon detaljkommentar i det sammanhanget. Jag vill här framföra några allmänna synpunkter på regeringens sätt att hantera stålindustrifrågorna enligt den näringspolitiska filosofi som regeringen gör sig till tolk för, en filosofi som dock dess bättre under året har förändrats. Utan att referera till gamla kända argument vill jag ändå inledningsvis erinra om hur industriministern och övriga företrädare för den sittande regeringen i samband med fjolårets valrörelse reste land och rike kring och lovade väljarna en ny och bättre näringspolitik. Det skulle bli mindre av dirigering från de centrala politiska instansernas sida, och näringslivets egen förmåga skulle i frihet få blomma ut till välsignelse för land och folk. I den mån man skulle ingripa från kanslihuset, skulle det vara via generella skattereduktioner i stimulerande riktning. På så sätt skulle man stärka investeringsviljan och lägga grunden för ett progressivt näringsliv. Som en mogen frukt av en sådan här politik skulle 100 000-tals nya jobb komma till stånd, och skulle man tro herr Åsling och hans partivänner var det för de arbetssökande i själva verket bara att gå omkring och välja bland alla de nya och — det utgår jag ifrån — välavlönade arbetstillfällen som skulle komma att stå till förfogande. Visserligen avgav man från centerpartiets sida en reservation: då vi bad om en konkretisering av det lysande programmet erkände man att det måhända skulle kunna ta viss tid innan programmet var realiserat. På den sista punkten håller man alldeles ovedersägligt sina utfästelser. Vi har fått en annan politik än den som utlovades. Alla kan konstatera detta. Vi har fått upprepade besvärligheter. De har understrukits och accentuerats av upprepade devalveringar av den svenska kronan. Regeringen och dess riksdagsmajoritet strör nu ut miljardbelopp i form av sänkta arbetsgivaravgifter — en generositet mot företag som inte har begärt skattebetalarnas pengar och definitivt inte behöver dem. En del behöver dem — en del behöver dem inte. Trots detta kan man inte säga att regeringen har lyckats skapa trovärdighet åt den näringspolitiska given. Den nedgångsfilosofi och, jag vågar säga, undergångsstämning som i dag tyvärr präglar svensk företagsamhet tror jag inte jag har upplevt tidigare, i vart fall inte sedan det senaste världskriget. Att på två år möta en reduktion i fråga om industriinvesteringarnas situation på mellan 25 och 30 96 är också en dokumentation på att man från näringslivets sida tyvärr tycks ha tappat tron på framtiden. Det här är oroande och beklagansvärt. Det är ju genom investeringarna inom näringslivet och näringslivets tro på framtiden som vi skall bygga det framtida välståndet. Naturligtvis spelar här den totala avsaknaden av all energipolitik en väsentlig roll, liksom veligheten och hjälplösheten i fråga om att fatta beslut inom de tre partier som svarar för regeringen och som skall svara för energipolitiken — den är ju i högsta grad beklagansvärd. Här skall jag inte hänga ut herr Åsling och hans speciella parti, jag menar att alla tre regeringspartierna i dag har ett gemensamt ansvar för att den viktiga energipolitiken har gått i stå och därmed påverkat investeringsaktiviteten negativt. De har ett gemensamt ansvar och får gemensamt ta kritiken för den här demonstrerade hjälplösheten. Det förslag som vi i dag behandlar gäller insatserna för specialstål industrin, och det innebär i och för sig en verifikation på att regeringen erkänner nödvändigheten av riktade insatser till vissa delar av näringslivet på orter och inom regioner som domineras av specialstålindustrin, där problemen är alldeles uppenbara. Det är således fråga om en dirigering av statens insatser — långt ifrån den generella politik som man tidigare trodde man skulle lösa näringslivets problem med. Att herr Åsling har tänkt om radikalt och nu kör över gamla och ofta tidigare offentliggjorda näringspolitiska program vore jag den siste att anklaga honom för. Tvärtom); jag är beredd att ge honom ett erkännande för att han har lärt sig av verkligheten — den är som alltid den bäste läromästaren. På samma sätt som vi alltid har hävdat från socialdemokratins sida finns det starka skäl för att hushålla på ett klokt sätt med statens pengar och försöka få den största möjliga effekten av den ekonomiska insatsen. Stålindustrin är en av de branscher där sådant riktat och selektivt statligt arrangemang framstår som nödvändigt. Jag har gett herr Åsling ett erkännande för det, men därutöver kan jag inte sträcka mig så särdeles långt i fråga om erkännanden i fortsättningen. Det finns för många brister i den politik som industriministern har lagt fram för stålindustrin. Vi saknar ett sammanhållande förslag för hela den del av näringslivet som det här är fråga om — det har sagts tidigare och jag vill understryka det. Vi har inte kunnat undgå att avläsa det misstag som skedde i uppläggningen av handelsstålsförhandlingarna, där vi ännu inte har fått något förslag från regeringen. Jag hoppas att vi här i riksdagen skall få detta förslag tämligen omgående. Vi behöver det i det här sammanhanget. I fråga om specialstålet innebär propositionen, nu utskottsbehandlad, att en del av kreditförsörjningen förs över i samhällets regi. Men vi saknar en plan över vad som skall åstadkommas med pengarna — en sådan har efterlysts i praktiskt taget varje inlägg från oppositionen tidigare i dag. Vi saknar också det instrument som erfordras för att lösa de så aktuella problemen inom industrin. Forskningsoch utvecklingsarbete skjuts på framtiden. Jag förstår i viss mån att man inte ögonblickligen kan vara färdig med det programmet, men jag vill understryka att man här har ett av de avgörande strategiska avsnitten för att denna bransch framöver skall kunna hävda sig i konkurrensen på världsmarknaden. Det handlar framför allt om tre, fyra huvudfrågor. Den första gäller om de resurser som regeringen föreslår räcker till för att klara specialstålindustrins investeringsbehov och strukturproblem. För mig är det uppenbart att så inte är fallet. Någon dokumentation eller redovisning av de behov som föreligger har inte lämnats, vilket jag beklagar. Vi har väl, hoppas jag ändå, att räkna med att det skall komma längre fram utan alltför lång väntan. Den andra frågan är om de pengar som nu offras verkligen lämnas i en lämplig form. Ett av de stora problemen inom stålindustrin är att åstadkomma en vettig näringspolitisk planering. Den har hittills varit ganska omöjlig på grund av de hinder som ägarintressenas gränsdragning har skapat. Situationen är annorlunda i dag när ägarna inte har möjligheter att med egna resurser föra företagen vidare. Om man nu är beredd att satsa skattebetalarnas pengar — och det får vi göra nu — vore det i nationens samlade intresse också rimligt att man fick till stånd denna överbryggande planering, sammanhållen av regeringen som det verkställande organ den är. Det finns inget annat organ i det här sammanhanget som jag skulle vilja kalla för verkställande organ. Tyvärr går industriministern omkring i filttofflor och lämnar oss allesammans i ovisshet om pengarna kommer att ge erforderligt resultat eller om de bara satsas i något slags förhoppning därom. Här har man talat om sysselsättning, som aktualiseras när detta program skall realiseras. Industriministern har fått frågan vad det är för kompenserande sysselsättning som regeringen kan redovisa, eftersom programmet — som det har sagts — kommer att innebära strukturförändringar med reduktioner av verksamheten på vissa men i dag ännu okända områden. Jag skall inte vara så fordrande att jag vänder mig till herr Åsling och frågar vad det är för typ av verksamhet som skall läggas där och vilken typ av produktion som skall läggas där samt när vi kalendermässigt skall starta den eller den ersättningsindustrin. Jag förstår att han inte kan svara på det, och jag begär det inte heller. Men vad vi kan begära av industriministern med regeringen bakom ryggen är att han deklarerar: Vi tar ansvaret för de människor som blir övertaliga i den strukturrationaliseringsprocess som nu ligger framför oss. Regeringen bör ta det direkta ansvar som gör att människorna kan känna sig lugna, vilket de har rättighet att göra anspråk på som medborgare i ett anständigt skött land. Vi skall ha handling och inte ord, säger herr Åsling. Men han säger också att regeringens politik går ut på att lämna rådrum för företagen. All right, men även om man lämnar det rådrummet för företagen genom ekonomiska insatser, måste det ändå komma en deklaration från herr Åsling. Det är regeringen som i sista hand har ansvaret för att människorna får arbete och försörjning. Låt mig ytterligare understryka att jag ser det som en viktig del av näringspolitiken att regeringens ansvariga, i det här fallet närmast industriministern, ändå redovisar huvudlinjerna för den omstrukturering som bör ske inom det område till vilket vi snart skall votera fram pengar. Jag har en känsla av att industriministern tycker att frågan är brännbar och att han helst vill avstå från att bry sin hjärna med denna i och för sig naturligtvis icke så lättlösta fråga. Därför konstruerar han strukturdelegationen och skjuter ifrån sig ansvaret på den. Sammanfattningsvis således: Industriministern och utskottsmajoriteten begär riksdagens godkännande av åtgärder om vilka vi redan från början kan säga att de är otillräckliga. Det finns ingen plan för hur pengarna skall användas. Vi är ovetande om hur en riktig strukturplanering av verksamheten skall läggas upp. Jag skulle vilja ställa frågan till industriministern om han verkligen tror att man på så lösa boliner kan få ut vad Sveriges skattebetalare har rätt att begära av de ekonomiska insatser, icke föraktliga, som vi nu snart kommer att votera igenom. Av offentliga uttalanden att döma har vår industriminister en benägenhet att relatera effektiviteten i insatserna till åldern hos den som tillkännager sin uppfattning och sina förslag till insatser. Enligt kyrkoboken -— jag gör i det här fallet inga andra bedömningar — har vi en industriminister som står i sin krafts fulla blomning f. n.; det har talats om att han fyller 50 år. Med hänvisning till kyrkobokens fakta borde vi kunna förvänta oss handlingskraftiga grepp då regeringen går att för riksdagen redovisa hur man reder upp den för nationen så viktiga frågan om specialstålindustrins planering, dess strukturering, dess utbyggnad och dess konkurrenskraft för framtiden. Jag vill, herr talman, till detta ytterligare framföra ett par synpunkter. Själva behovet av rationalisering och nya investeringar är oomtvistat. Att detta behov, när det skall mötas med åtgärder, måste sättas in i ett större sammanhang och i en gemensam utbyggnadsplanering tror jag att t.o.m. industriministern är beredd att erkänna. Den saken är avgörande för att vårt land skall kunna konkurrera på den världsmarknad där vi skall saluföra större delen av vår specialstålproduktion. Vi måste komma fram till en rationaliseringsoch utvecklingsgrad på det här området som gör oss helt jämförbara och helt konkurrensdugliga med västvärldens industriländers bästa anläggningar — jag inskränker mig till att göra den definitionen. Vi upplever f. n. — och här tittar jag utanför utskottsbetänkandet och litet grand in i framtiden — en dumpingkonkurrens från låglöneländerna på andra sidan jordklotet. Det är inte utan att jag har en bestämd känsla av att den kommer att accelerera ytterligare. Kan man klara sig mot den konkurrensen i det långa loppet? Det är den intressanta frågan. Och den situationen möter vi inte som enskild nation, utan den situationen möter alla Västeuropas industristater. Där är vi, kan jag säga, i samma farkost.

För något år sedan upplevde vi hur EG omgärdade sig med en extra tull på 20 26 mot kullagerimporten från dessa nationer. I dessa dagar har Carteradministrationen i USA tagit beslut — eller i varje fall kommer man att göra det relativt snabbt inom den närmaste tiden — om minimipriser för det importstål som man nu är rädd skall konkurrera ut stora delar av den egna stålindustrin. Jag är inte så överraskad, herr talman, av den här utvecklingen. Från nationella utgångspunkter ser man med en naturlig oro på att gamla, traditionella produktionsområden — järn och stål är ett sådant — gradvis elimineras och försvinner såsom en egen, nationell industri. Järn och stål är nödvändiga ting under ett fredligt uppbyggande. De är ofrånkomliga för en nation i krig och krigsfara. Områdena betyder mycket från sysselsättningssynpunkt; det har omvittnats i flera inlägg tidigare i dag, och jag vill understryka det. Jag förstår de försvarsåtgärder som man med dagens situation för ögonen etablerar ute i världen — de är för mig inte överraskande. Vad lär oss nu detta, och vad har vi att göra inför en sådan här utveckling? Jag skulle kunna uttrycka det mycket kort: Vi har att följa vad som händer ute i världen med den allra största uppmärksamhet. Etablerar man de här försvarsåtgärderna inom de västerländska industristater där vi hör hemma, då ser jag ingen annan utväg än att vi - även om vi inte har någon direkt anslutning till blocken — får följa samma mönster. Jag tvekar inte att säga det. Ingen kan på allvar rekommendera att vi med armarna i kors skall låta oss utraderas inom denna gamla, traditionella, av yrkeskunskap präglade näringsgren. Och i den mån de här försvarsåtgärderna etableras i vissa västeuropeiska industriländer av format är det klart att pressen på de utanförstående länder som envisas med att stå försvarslösa blir så mycket större. Det är med den enkla och naturliga slutledningen jag säger, att vi har att följa utvecklingen med den största uppmärksamhet och anpassa oss till mönster som jag tror kommer att etableras i de västerländska industrinationerna. Sedan vill jag säga några ord direkt till herr Åsling. När han går ut i debatten tycker jag nog att han i överkant försöker göra en dygd av nödvändigheten. Centerpartiet har, med undantag för jordbruket, inte varit intresserat av statliga ingripanden i näringslivet, långt därifrån. Jag har haft åtskilliga debatter om de frågorna under min tid i regeringen med centerpartiet som opposition. Senast förde jag en sådan debatt med herr Åslings partiordförande nere i Baltiska hallen på vårkanten 1976, där vi hade ett intressant meningsutbyte om de här frågorna. Ingen skulle kunna känna igen någon konsekvens mellan partiordförandens inlägg då och herr Åslings inlägg i dag. Jag har tidigare sagt att jag inte skall häckla den som sig omvänder och förbättrar och lär sig av verkligheten, men det ser ändå litet prydligare ut om man inte berömmer sig av att ständigt ha haft denna förutseende och riktiga uppfattning.

Det här rimmar fasligt illa med debatten före och efter valdagen i september månad i fjol. Jag vill säga någonting om den delegation som nu skall hantera spe cialstålindustrins problem. Vi begriper allesammans att den har — det har nog redan sagts från något håll i dag — en utomordentligt svårlöst och intrikat uppgift framför sig. Det kommer att finnas naturliga motsättningar inbyggda i den här delegationens arbete, ortsmotsättningar och företagsmotsättningar, och det tarvas stor förståelse för den gemensamma frågan för att komma över det här. Men nu har herr Åsling tillsatt den här delegationen med alla de svårigheter som där föreligger. Han är själv medveten om dem. Blir det fråga om nedläggning av verksamheten på en viss ort och satsning för samma verksamhet på en annan ort är det ingen som blir förvånad över de lokala motsättningar som här finns inbyggda och vilka svårigheter det blir att komma över dem. Jag tror inte jag säger för mycket om jag hävdar att den här delegationen i sitt arbete kommer att få inregistrera att det i sista hand blir en rad frågor den inte kan lösa. De slutliga besluten måste tas på ett högre plan. Det politiska ansvaret för den lösning som delegationen kommer fram till kan ingen annan än regeringen — och då i första hand dess industriminister — ta. Jag utgår från att herr Åsling förstår detta. Han är inte fri från bekymren, huvudvärken får han dras med litet längre fram. Må vara att delegationen kan göra undan en del i det första förberedande skedet, men i sista hand, när motsättningarna aktualiseras, är det regeringen som får ta det praktiska och det politiska ansvaret. Herr Åsling har lagt ut texten i sina inlägg om strukturfonden. Vårt förslag rörande strukturfonden är ett uttryck för att vi vill göra insatserna där de behövs, medvetna om att tillgången på medel är begränsad. Ansvaret att inte slösa med skattebetalarnas pengar hur som helst gör att strukturfonden är att föredra framför den generella givmildheten till alla dem som behöver och inte behöver medel — och som avveckling av arbetsgivaravgiften enligt herr Åslings idé innebär. Vi lever i en tid där det inte räcker med ord. Det har herr Åsling understrukit med stor bravur. Det får väl innebära att nu måste det till handlingar. Herr Åsling kan kanske gå in på sitt stilla rum och fundera över sitt eget agerande på den viktiga post han besitter. Det är väl brist på handlingar som både näringslivets folk och andra har känt i sitt umgänge med herr Åsling. Man kan till en tid klara sig genom att tillsätta utredningsmän, utredningskommittéer, analysmän, analysgrupper och delegationer. Men i längden går inte det, man måste komma fram till handling i tillvaron. Därför tar jag det som ett löfte inför framtiden och en förändring av herr Åslings eget sätt att vara när han talar om att det nu inte räcker med ord, även om de är väl formulerade. Den gamla regeringen hade, säger herr Åsling, inte förberett sig på den kris vi nu upplever. Det är naturligtvis litet påkostande att gång på gång erinra herr Åsling om hur debattläget var före valdagen i september i fjol. Jag vill bara erinra om den avslutande TV-debatt vi hade inför väljarna någon dag före valdagen. Där präglades både den socialdemokratiska partiordförandens och undertecknads inlägg av en var ning till den dåvarande oppositionen att om de envisades med att leva upp till alla de löften de generöst ställde ut till väljarna så skulle den här nationen inte ha ekonomiska möjligheter att fullgöra detta. Ni representerade så länge ni var i opposition ett ekonomiskt lättsinne som icke var försvarbart. Jag har många gånger som finansminister påtalat detta, och jag har gjort det med starka skäl.

Om vi ser oss omkring i världen, finner vi att krissituationen inte är mera uppenbar i dag än tidigare under 1970 talet. Däremot är vår egen kris så mycket mera uppenbar än tidigare. Jag ger herr Åsling rätt i att vi icke kunde förutse detta. I dag vet vi bättre, herr talman, och vi kommer naturligtvis att inrätta oss efter detta i fortsättningen. Det är besvärligt att komma ur denna kris, och det blir svårare och svårare, eftersom vi saknar en regering som på väsentliga avsnitt borde representera en sådan handlingskraft, att företagarna kunde få igen i varje fall litet grand av den framtidstro som ändå icke fattades under den långa period då socialdemokratin var i regeringsställning. Allra sist, herr talman, vill jag när det gäller vad som hände på specialstålindustrins område före regeringsskiftet hänvisa till att den man som är mest vittnesgill i det avseendet dess bättre sitter här i riksdagen. Den förre industriministern Rune Johansson är den som är lämpligast att redovisa den gamla regeringens insatser på specialstålindustrins område. Efter detta direkta apostroferande av den förre industriministern utgår jag även från att han får tillfälle att försvara sig.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat på Gunnar Strängs exposé över och analys av det politiska läget förr och nu. Jag vill inledningsvis säga att jag med min bakgrund har lärt mig att hysa stor aktning för erfarenhet förvärvad under en lång verksamhet i det politiska livet, och ingenting kan rubba denna grundläggande inställning. Ibland tycker jag kanske ändock att Gunnar Sträng med den gedigna erfarenhet han har av politiskt arbete skulle bättre utnyttja den erfarenheten i sina värderingar av vad som händer i dagspolitiken. Gunnar Sträng säger att regeringen har lovat en annan politik än den som bedrivs. Ja, det är verkligen att se valdebatten i fjol i ett ganska vårdslöst perspektiv. Grundläggande för den sittande regeringens arbete är ju regeringsdeklarationen, och jag ber att få hänvisa till den.

Den f. d. finansministerns analys av den ekonomiska utvecklingen är verkligen mot bakgrund av vad som har hänt inte något mästerstycke, och det är på den punkten jag menar att Gunnar Sträng kanske skulle ha utnyttjat sin gedigna erfarenhet bättre. Men det är naturligtvis svårt att spå. Det är lätt när man med facit i hand bedömer utvecklingen. Låt oss emellertid slå fast en gång för alla att de konjunkturanalyser, de utvecklingsförlopp som den gamla regeringen utgick ifrån var — såsom utvecklingen nu har blivit — helt felaktiga. Där vill jag peka på ett smått sensationellt yttrande av Gunnar Sträng från denna talarstol nyss, nämligen att krisen utomlands inte är värre än den har varit tidigare under 1970-talet.

Jag finner det anmärkningsvärt att Gunnar Sträng gör sig till tolk för dylika åsikter. Vi sprider ingen undergångsstämning. Jag har tvärtom tidigare här i dag och vid alla de tillfällen då jag har haft möjligheter att föra ut det budskapet betygat min tro på det svenska näringslivet och dess konkurrenskraft. Jag får dagligen exempel på med vilken kraft, med vilken målmedvetenhet man ändå i svenska företag, bland svenska arbetare, tjänstemän och företagsledare, griper sig an med dessa problem som den internationella konjunkturavmattningen har skapat. Och de har regeringens fulla stöd. Skyll därför inte på oss om det finns olyckskorpar. Vi tror att det svenska näringslivet har goda utvecklingsmöjligheter för åren framöver. Vidare säger Gunnar Sträng att jag har tänkt om och övergett mitt förord för generella åtgärder. Jag vill påpeka för Gunnar Sträng att jag och det parti som jag företräder har betraktat näringspolitiken och diskussioner om generella och selektiva medel förutsättningslöst under årens lopp. Det är en självklarhet att näringspolitikens instrument måste anpassas till den situation, i vilken man arbetar. Den situation vi arbetar i nu är exceptionell och kräver alldeles speciella insatser. Det är därför som jag, med den helt odogmatiska inställning som jag har till samhällets medverkan i näringslivet, också har funnit det lämpligt att förorda ett ökat statligt engagemang i sektorer som handelsstålindustrin, där vi redan har ett väsentligt, för att inte säga tyngande statligt engagemang. Det intressanta i denna diskussion — vi har mött det tidigare i dag — är socialdemokratins förord för en planmässighet i strukturförändringarna på specialstålsidan. Men inte heller Gunnar Sträng med sin eminenta pedagogiska förmåga så mycket som antydde att oppositionen har ett konkret alternativ när det gäller planmässighet. Tala om här hur man vill ha de rostfria platta produkterna tillverkade, var verktygsstålet skall tillverkas, vilka företagskonstellationer man ser, vilken marknadsorganisation man förordar — alla dessa detaljer, i vilka strukturåtgärder sönderfaller! För det är väl det man menar. Annars måste man väl ändå acceptera vår syn att det här är delikata, besvärliga frågor som lämpligen läggs över på ett organ med hög kompetens och med kreditfaciliteter till sitt förfogande, som då med största möjliga effektivitet tillsammans med företagen och deras anställda kan utforma en ändamålsenlig struktur. Ni kan inte bli trodda på era ord om ni inte presenterar konkreta förslag till program. Annars är det bara löst tal, ungefär som vpk:s tal om statligt övertagande av företagen, som ni dess bättre har lämnat. Vi skjuter inte forskning och utveckling på framtiden, utan det kommer redan i handelsstålspropositionen, som jag skall lägga på riksdagens bord i januari, att finnas förslag utarbetat angående forskning och utveckling. Vi har vidare aviserat en proposition till våren 1978 beträffande samhällets insatser när det gäller forskning och utveckling. Gunnar Sträng var också inne på planerna för alternativ sysselsättning. Det är en central fråga. Jag vill gärna vitsorda att den etableringsdelegation som jag har tagit i arv efter min företrädare visar sig vara ett verksamt instrument i kontakten mellan industridepartementet och företag med utsikter till expansion. Vi har vidgat kretsen nu till att innefatta också de konsumentoch producentkooperativa företagen. Jag hoppas att vi den vägen skall få klara impulser till och indikationer på utvecklingsförlopp och nya produkter, nya dotterföretag etc. som kan etableras och som kan svara för den expansion vi behöver för att ta till vara den övertaliga arbetskraften på orter där man strukturrationaliserar. Jag vill också svara på Gunnar Strängs direkta fråga att den här regeringen självfallet, liksom den förra, är beredd att ta ansvaret för konsekvenserna på arbetsmarknaden. Vi har deklarerat detta förut, och jag är beredd att upprepa det: Vi skall inte lämna någon möda ospard när det gäller att etablera alternativa sysselsättningstillfällen utan utnyttja all tänkbar teknisk uppfinningsförmåga och allt marknadsföringskunnande för att vidga och öka den industriella basen. Lyckas inte detta, då måste vi ställa upp med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Herr talman! Får jag avslutningsvis säga att Gunnar Sträng beträffande strukturfonden för ett något kufiskt resonemang. Jag har här tidigare påpekat att strukturfonden, såsom socialdemokratin har lagt upp resonemanget, inte skulle vara någonting annat än en investeringsbank nr 2. Då vill jag fråga Gunnar Sträng: Vad är det för fel på Investeringsbanken?
Herr talman! Det är en intressant analys som vi får av industriministern. När jag vände mig mot honom och sade att det — för att nu använda hans eget uttryck — är ljusår mellan vad man propagerade för i oppositionsläget och vad man nu tillämpar i regeringsställning, och när jag anklagade honom för den lösaktighet och det lättsinne som man representerade när man befann sig i opposition — naturligtvis tog man en del röster på det — får jag en ganska överraskande förklaring. Herr Åsling säger: Det avgörande är ju den regeringsdeklaration vi sedan skrev. Det vittnar om en fördomsfrihet som inte tillhör det vanliga! Man anser tydligen att man kan kosta på sig praktiskt taget vad som helst före valet för att ta röster och kunna göra sig gällande i den politiska kampen — väl medveten om att lyckas man med detta, går man sedan tillsammans och skriver en regeringsdeklaration som kan innebära någonting helt annat än det man lovat! För mig är detta alldeles fenomenalt, eftersom jag är fostrad i ett parti där vi alltid har sagt oss att de löften vi ställer ut i en valrörelse och i en allmän offentlig deklaration till folket dem följer vi, alldeles oavsett om det blir före eller efter valdagen. Det är, som jag ser det, den enda möjligheten att etablera ett förtroende mellan väljarna och den politiska ledningen. Jag tror att om herr Åsling åker omkring med den uppfattningen i bagaget att man kan säga vad som som helst före valdagen, bara man efter det man blivit vald sätter sig ned och gör ett program som är annorlunda och sedan följer detta program, då finns det stora risker för att herr Åsling och hans partivänner har förverkat sitt anseende bland de svenska väljarna! Sedan vill jag korrigera herr Åsling. Han berömde min pedagogik, men tydligen har den inte varit tillräckligt effektiv för att herr Åsling skall förstå den. I början på 1970-talet hade man mycket pressade lägen internationellt i den industriella världen med negativa investeringssiffror. Vi var den enda nationen bland de västerländska industristaterna som fortsättningsvis höll investeringarna uppe och t.o.m. hade en viss stegring av dem. Så kom då 1974 — ett lysande år för den svenska järnoch stålindustrin. Vad som var anledningen har jag inte tid att utveckla; det var ett faktum. Företag som i dag redovisar förluster på 400-500 milj.kr. gick med motsvarande vinst 1974, och det räckte till även för 1975. Så sent som 1976 for man omkring från de större svenska järnoch stålföretagen och raggade folk utomlands, och man sade till vederbörande kommuner: Nu behöver vi ökat bostadsbyggande för att ta emot expansionen. Detta är en liten redovisning av vad som hände på 1970-talet, herr Åsling.
Herr talman! Vad Gunnar Sträng nu säger beträffande valdebatten och regeringsdeklarationen är mycket anmärkningsvärt. Gunnar Sträng själv sade ju i valdebatten att ”alternativet till oss” var en, som han uttryckte det, borgerlig koalition. Gunnar Sträng, som ju är den eminente pedagogen, har själv bidragit till att förklara för svenska folket att maktskiftet förutsatte en regeringsdeklaration, en samverkan mellan de tre icke socialistiska partierna. Jag förstår över huvud taget inte vart Gunnar Sträng vill komma; detta var ju uppenbart för alla. Och regeringsdeklarationen bryter inte mot den valdebatt som vi förde från vårt håll. Sedan blir Gunnar Strängs förklaringar beträffande hans analys, hans uppfattning av den internationella konjunkturen, alltmer mystiska. Gunnar Sträng kan inte vara omedveten om —- med det kunnande han representerar — att vi i dag har en extrem marknadssituation, t.ex. på handelsstålssidan. Det är väl det som gör att socialdemokratin inte längre med samma aggressivitet säger att man, om man händelsevis vinner valet 1979, skall börja bygga Stålverk 80. Man inser ju nu att marknadssituationen för handelsstål är kaotisk, att det har kommit många nya stålverk i drift, att marknaden för fartyg internationellt är extremt dålig, att vi har en helt ny marknadssituation på skogsindustrisidan. Det går inte, Gunnar Sträng, om man vill bli tagen på allvar, att hävda att det internationella konjunkturläge vi nu befinner oss i har någon motsvarighet tidigare under 1970-talet eller under 1960-talet. Det är en extrem situation, och det är därför vi har dessa alldeles exceptionella påfrestningar som vi från den här regeringens sida med all kraft är beredda att bemästra.
Herr talman! Naturligtvis har jag sagt att alternativet till en socialdemokratisk regering var en borgerlig regering.

På alla de punkterna har ni gjort en radikal helomvändning, för jag föreställer mig att regeringen står bakom herr Åsling i hans politik. Den där litet bygdegårdsbetonade argumenteringen som herr Åsling började med, inlärd i hembygdsgårdarna i Jämtland i ungdomen, tycker jag är litet för enkel för att man skall fortsätta med den här i dag. Jag vill säga, om vi skall fortsätta att diskutera konjunkturen, att på varvssidan har jag sedan 1948 upplevt goda tider och dåliga tider. Den växlingen kommer förmodligen att fortsätta. Men det blir besvärligare därför att gradvis har konkurrensen från Japan blivit mer och mer kinkig för de svenska och europeiska varven. Men dåliga tider för varven är sannerligen ingen ny företeelse. Herr Åsling säger att han har tänkt om. Jag tycker att det är ett fint och öppet erkännande från hans sida. Det kanske inte är så överraskande att han gör det erkännandet — han tillhör ett gammalt parti, som på den tiden då det hette bondeförbundet var känt för att sannerligen inte vara dogmatiskt. Jag säger inte det som kritik eller klander, för det har vid tidigare tillfällen varit till nytta för nationen. När man talar om planmässighet kan man inte komma och säga: Vad har oppositionen för plan att sätta i verket? Vi är ju så länge vi är i opposition dömda till att bara vara i opposition utan möjligheter till att gå in och regera. Det är regeringen som har ansvaret för planmässigheten i dag. Om regeringen inte vill ta det ansvaret och det skulle hända att den snart avlägsnar sig av en eller annan anledning eller gör det längre fram och den gamla socialdemokratin går in i regeringsställning, då är det den som har ansvaret för planmässigheten. Men man kan aldrig som ansvarigt exekutivt organ, som regeringen är, ställa sig och ropa till oppositionen: Vad har ni för någonting att komma med i fråga om planmässighet? Det är enligt min mening det verkställande organet som skall hantera sitt ämbete planmässigt.